Fru talman! Även jag vill tacka justitieministern för svaret på interpellationen och för svaren på de övriga interpellationer och enkla frågor som ställts med anledning av den allvarliga problematik som frågan om bortrövade barn uppvisar. Jag vill också inledningsvis säga att jag är glad åt det utförliga svaret. Jag tycker att det visar att justitieministern och regeringen tar allvarligt på den här frågan, och det tycker jag att det finns all anledning att göra, trots att det från vissa håll lyfts fram att det är ett mycket litet antal familjer som drabbas. Men för de familjer och barn som berörs är situationen så allvarlig att många funderar på om livet är värt att leva när man inte kan leva med sina barn. Jag tror att de flesta av oss som har barn verkligen kan instämma i de funderingarna. Jag tycker alltså att det finns all anledning att se över vad Sverige som land kan åstadkomma med lagstiftning och andra insatser för att förändra situationen för de här barnen och deras föräldrar. Jag har förståelse för att justitieministern inte vill svara utförligt på allting, med tanke på den hearing som äger rum i morgon. Jag ser fram emot att få ta del av det som kommer fram där, men jag tycker ändå att det är bra att vissa frågor har besvarats här. Att lämna allt till morgondagen tror jag vore dåligt. Det finns redan i dag en hel del förslag till lösningar att fundera på. Jag instämmer med Marianne Jönsson i att förslaget om att höja straffsatsen är mycket bra. Det tror jag är ett bra sätt att förhindra svenskt medborgarskap för den person som så grovt åsidosätter svensk lagstiftning och tar lagen i egna händer. Som många av oss som har ställt de här frågorna har påpekat, betraktas bortrövande av barn i dag som ett lindrigt brott i juridisk mening, trots att det i våra ögon framstår som djupt allvarligt. Straffrättsligt är det alltför låga straff, anser jag. Jag vill också instämma i Marianne Jönssons fråga: När kommer regeringen med förslag, och kan man lyfta ut frågan om bortrövande av barn från övriga frågeställningar? Men det finns ett problem, tycker jag med den delen och med en rad av de andra frågeställningar som lyfts fram i interpellationerna, och det är att justitieministern ser väl optimistiskt på en del frågor. Att höja straffen tror jag innebär en lösning i fråga om de personer som ännu inte är svenska medborgare. Där kan vi gripa in. Föräldrar som har försatts i denna situation har berättat, att det finns en påtaglig risk att män som är beredda att begå dessa olagliga handlingar avvaktar, dvs. sköter sina förhållanden, och rövar inte bort barnen förrän de har erhållit svenskt medborgarskap. Då återstår frågan vad vi gör i de situationerna. Justitieministern tar också upp den fråga som har framförts i massmedia, nämligen möjligheten att utvisa svensk medborgare eller att upphäva svenskt medborgarskap. Jag vill inte i dag, lika litet som justitieministern föreslå att svensk medborgare skall kunna utvisas, och jag anser inte heller att det är rätt. Det skulle också innebära en gradering av medborgarskapsrätten. Svenska medborgare födda i Sverige kan knappast utvisas. Det här är alltså något som bara skulle gälla ursprungligen utländska medborgare. Jag vet alltså inte om det åtgärdsförslaget skulle lösa problemet. Det uppstår en rad andra problem på köpet. Men vi måste se över hur situationen skall hanteras när personer som är svenska medborgare ändå tar sig rättigheter de inte har enligt svensk lagstiftning. En höjning av straffsatsen löser inte det problemet. Justitieministern tar upp frågan om konventioner, som som även vi har tagit upp i olika sammanhang. Naturligtvis vill vi verka för att utöka omfattningen av konventionen till fler länder. Men jag tycker också här att svaret andas att det är lättare i teorin än i praktiken att hantera den situationen. Hur tänker justitieministern konkret gå till väga när det gäller länder som Sverige inte har avtal med i dag? Jag vill påpeka att det finns fall där det finns konventioner, men där konventionslandet har satt sig över konventionen. Justitieministern tar upp frågan om att som en åtgärd hålla inne passen. Vad jag har förstått är det ett tandlöst förslag. I dag är det rätt enkelt att skaffa sig ett nytt pass eller att resa ut ur landet utan pass. Finns det några fler förslag när det gäller att hindra utresa? Vi var några från ett antal partier som tillsammans väckte en motion i januari om dessa grundläggande frågor. Vi efterlyste ett rejält stöd från samhällets sida till dem som redan har råkat ut för detta. Jag vill ytterligare höra hur UD skall stärkas och om huruvida det eventuellt skall finnas en central enhet för juridisk, social och ekonomisk hjälp. Vi vet att det finns en rad problem för de föräldrar som hamnar i denna situation. De känner sig oerhört svikna av det svenska rättssamhället. De får inte den hjälp en svensk medborgare med rätta kan kräva. Vad kan justitieministern tillägga?

Fru talman! Även jag tackar justitieminister Hellsvik för svaret. Jag vill också framföra ett tack från Elisabeth Fleetwood, som tyvärr inte kan vara närvarande i dag då hon tjänstgör i Strasbourg. Svaret på frågorna och interpellationerna har dröjt länge. Men det är inte justitieminister Hellsviks fel. Riksdagsdebatter har kommit emellan, och interpellationssvaren har skjutits på framtiden. Det är väl detta som gör att det blir en liten beklaglig kollision i dag, eftersom det skall äga rum en hearing i lagutskottet i morgon. Justitieministern säger ju också i sitt svar att det är svårt att föregripa hearingen och gå in på detaljer. Vi är några som tidigare har samarbetat kring en motion, och som tidigare talare också framfört är vi överens om i de olika partierna, att detta är en allvarlig fråga som berör många kvinnor. Vi är några kvinnor som har gått samman för att fästa uppmärksamheten och vikten vid det som vi tycker är mycket svåra brott, dvs. att kidnappa och bortföra svenska barn, svenska medborgare, och lämna mammor ensamma. Dessutom finns faran att ytterligare barn kidnappas. Det finns mammor i dag i Sverige som inte vågar ha kontakt med anhöriga, de för en ambulerande tillvaro och de är rädda att få ytterligare barn kidnappade. Både Eva Zetterberg och Marianne Jönsson har noga diskuterat svaret. Jag vill därför ta upp ett annat resonemang. Jag har tidigare väckt motioner om utbildning för poliser som skall förhöra misshandlade kvinnor. Det sker nu. Man har lärt sig att allt inte kommer fram i ett vanligt förhör. Man behöver veta mer för att kunna leda ett ordentligt förhör. Jag tror att något liknande skulle behövas för domare och nämndemän, kuratorer och socialsekreterare.

Det räcker inte bara med svensk lag, eftersom förövarna i dessa fall inte bryr sig om svensk lag. Jag tror att det skulle kunna gå att lösa en del av problemen om umgängesrätterna. Det skulle kunna gå att få större förståelse för att tredje part skall medverka. Man skulle då blir mer observant på risken för att barn kan föras bort. Det sker ändå många bortföranden varje år. Därför tror jag att dessa behov finns. Jag tycker att mycket av det justitieministern har sagt i svaret är bra. Jag tror på straffskärpning. Det kan vara ett led, men inte det enda, i det hela. Av svaret framgår att det ''inom justitiedepartementet pågår också redan en översyn av straffskalorna för flera brott - -.'' När kommer översynen att vara färdig?

Fru talman! Även jag tackar för svaret på den fråga som jag ställt om tillsättandet av kontaktpersoner för att skydda barn från bortrövande i de fall umgängesrätt utdömts och risken för bortrövande är stor. Den frågan är en del i det som kan tyckas vara ett svårlöst komplex av frågor och problem. Barn har för det mesta små möjligheter att föra sin egen talan. Därför är det mycket viktigt att barns rättssäkerhet uppmärksammas och utökas så långt som möjligt. Jag har blivit underrättad om att riksdagen för ett år sedan antog en lagändring i fråga om vårdnad och umgängesrätt. Den förändringen har gett positiva resultat i en del fall. Misshandlade barn har fått bättre skydd mot fortsatta övergrepp. Men när det gäller gruppen kidnappningshotade barn är skyddet fortfarande inte tillfredsställande. Vid vårdnadstvister ger den svenska domstolen i de flesta fall modern vårdnaden om barnet. Men under de senaste åren har det funnits ett flertal fall där mannen, som oftast kommer från en muslimsk miljö eller har en sådan bakgrund, speciellt i skilsmässosituationer har fört barnen till sitt hemland -- trots att modern har tilldömts vårdnaden av barnet. Mannen har inte låtit barnen återvända till modern. Hon har haft små eller inga möjligheter att få tillbaka barnet eller ens träffa det. Enligt den islamiska rättens familjerättsliga föreställningar anses barnen höra till faderns familj och släkt. De följer t.ex. rättsligen faderns religionstillhörighet och inte moderns. Vid en skilsmässa kan modern enligt islamisk rätt ha vårdnaden om barnet under en viss tid, t.ex. under amningsperioden och ibland även under barnets hela uppväxtperiod, men det är ändå fadern som har det avgörande ordet när det gäller barnets vistelseort om modern får ta hand om det. Barnet återgår till honom efter en kortare eller längre period hos modern eller, om han inte kan ta hand om det, till hans släktingar. Det är mannen som äger barnet. Detta är rättsföreställningar som är ganska vanliga i den islamiska världen. Det innebär att den svenska domstolens annorlunda bedömning och utgångspunkter ofta leder till domslut som fadern upplever som ett övergrepp mot sin rätt. Han kan se det som en rättighet och kanske som en plikt att föra barnet till sin släkt. Risken för kidnappning av barn med den bakgrund som jag har skisserat är således stor. Justitieministern säger i sitt svar, att om det finns risk för att barnet olovligt kan föras ut ur landet, kan domstolen förordna att umgänget endast skall ske i Sverige och att umgängesföräldern skall lämna ifrån sig sitt pass vid umgängestillfällena. Domstolen kan besluta att umgänge endast skall få utövas i närvaro av en av socialnämnden utsedd kontaktperson och förbjuda umgänge med barnet över huvud taget om risken är stor för att det olovligen skall föras utomlands. Även om domstolarna har haft och har de möjligheter som jag har nämnt, har de tydligen inte tittat tillräckligt på risken för att barnet skall olovligt föras ut ur landet, eftersom så många barn ändå har kidnappats. Jag anser att justitiedepartementets överväganden att komplettera bestämmelserna om umgänge snabbt skall övergå till ett beslut att se över dessa bestämmelser. Det är viktigt att snabbt få en föreskrift i bestämmelserna som poängterar att särskild hänsyn skall tas till risken för att barnet olovligen kan föras ut ur landet. I den bestämmelsen bör det också klart och tydligt framgå att det skall finnas möjlighet att tillsätta en kontaktperson om risken för att barnet skall föras bort är stor. Fru talman! Jag vet att frågan är svår. Jag är också väl medveten om barnets rätt till båda sina föräldrar. Men som jag sade inledningsvis, har barn för det mesta små eller inga möjligheter att föra sin egen talan. Därför är det mycket viktigt att barns rättssäkerhet uppmärksammas och utökas så långt som möjligt. Jag instämmer i alla de övriga talarnas förslag och frågor till justitieministern. Jag ser min fråga som en del i det större sammanhanget.
Fru talman! Mitt intresse för att delta i debatten kommer av att barnens rätt i samhället måste kunna garanteras. Det gäller naturligtvis inte minst de barn som riskerar att rövas bort eller, som vi allmänt brukar kalla det, kidnappas. Frågan är ändå inte så enkel. Det gäller inte bara barnen. Det gäller ju också barnens mammor. De riskerar att inte få se sina barn växa upp. De känner sig som halva människor. Vi har nog fått klart för oss att det oftast beror på kulturkrockar. En som kan mycket om detta är professor Jan Hjärpe. Jag förutsätter att justitieministern känner honom. Han säger att dessa kulturkrockar är oerhört stora. De är svårbehandlade, speciellt när det gäller islam, men även när det gäller andra religioner. För några månader sedan kunde vi läsa i pressen om en dom av Högsta domstolen. Det gällde ett barn, en pojke, som för tio år sedan rövades bort och fördes till Tunisien. Både tingsrätt och hovrätt hade givit modern vårdnaden om barnet. Men med HD:s dom undanröjdes denna rätt, och vårdnaden gavs till fadern. Det hade varit gott och väl om fadern hade haft tillsynen, men det intressanta med domen är att fadern arbetar och bor i Sverige medan pojken befinner sig hos farföräldrarna i Tunisien. Jag vet inte om en straffskärpning skulle kunna lösa problemet i det här fallet. Jag är tveksam därom. Ett annat intresseområde är hur vi skall kunna skydda barn från sådana situationer. I dag är väldigt många mammor oroliga för att mista sina barn. De vågar praktiskt taget inte släppa dem ensamma med pappan utan att en kontaktperson är närvarande på grund av risken för ett bortrövande. Därför ser jag detta som en berättigad fråga: Vad avser justitieministern att göra för att en kidnappning inte skall kunna genomföras? Fru talman! Den 16 februari 1992 fördes tre barn olagligt bort från Sverige till Israel. Det stod att läsa med stora rubriker i bl.a. Aftonbladet. Jag har personligen träffat Mervi Sayadny som berördes. Hon beskriver sin maktlöshet, sin vrede och sin ilska över vad som hänt hennes barn. Hon beskriver också hur hon under den tid som har gått har sökt hjälp hos ambassaden i Israel och hos utrikesdepartementet, men ingen av dessa instanser har kunnat ge henne vare sig tröst eller förhoppning att kunna återfå sina barn. Vad är det då som behövs i dessa fall? Det är självfallet hållbara överenskommelser mellan Sverige och andra länder om återförande av de här barnen samt respekt för vår lagstiftning när det gäller barnens rätt i samhället. Min sista fråga till justitieministern blir: Avser justitieministern att medverka till och påskynda dessa överenskommelser?

Fru talman! Statsrådet! Jag vill först rent allmänt reagera mot talet om andra kulturer. Varken i de islamiska länderna eller i något annat av länderna runt Medelhavet är det tillåtet med våld mot kvinnor, bortrövande av barn eller liknande. Det är nog angeläget att ha det i minnet. Domstolen i min hembygd Värmland hade ett fall där man ville döma mildare på grund av förståelse för andra kulturer, som man uttryckte det. Samma regler gäller i stort sett över hela världen. När det gäller de kvinnor och barn som drabbas av detta, har kvinnojourerna i landet kommit att få dra ett alltför stort lass. I min tjänstgöring har jag träffat på ett antal fall med kvinnor och barn som har varit rädda för bortrövande. Jag skulle vilja fråga justitieministern om man från departementets sida ytterligare kan hjälpa kvinnojourerna i den här delen. Jag vill också peka på att detta är ett polisiärt resursproblem. Jag har haft det problemet att vi inte har fått ta ut tillräcklig övertid för bevakning och spaning redan i samband med förhandlingarna i denna typ av vårdnadsmål. Oftast föreligger risken för övergrepp redan i samband med förhandlingarna i vårdnadsmålen. Man skulle då kunna tänka sig att hålla dessa förhandlingar inom lyckta dörrar eller ordna med bevakning på ett tryggt sätt. Efter domsluten och vid umgänge bör naturligtvis spaningsenheterna vid polismyndigheterna vara behjälpliga med spaning och övervakning. Justitieministern har gått i spetsen för tryggheten för kvinnor, genom trygghetslarm och annat. Det som gäller de fall det då är fråga om kan appliceras på denna typ av familjesituation och våld. Trygghetslarm och de åtgärder justitieministern infört för hotade kvinnor skulle även kunna användas på detta område. Jag vill fråga om justitieministern är beredd att se över det. I övrigt tycker jag att svaret är mycket bra och lovar gott för framtiden.
Fru talman! Det var en mängd olika frågor. Jag skall försöka att besvara dem. Det är min uppfattning att det fungerar väl i fråga om de länder som vi har konventioner med. Däremot har vi inte lyckats få till stånd konventioner med åtskilliga länder där det har varit aktuellt med överförande av barn. Dessa frågor ligger hos UD. Jag kan nämna att man från UD:s sida tar kontakt på hög nivå med berörda länder för att föra fram vår syn på problemen. Det finns alltså en hög aktivitet från UD:s sida när det gäller att föra diskussioner och försöka få till stånd överenskommelser. Vi för diskussioner om frågan om stöd till drabbade. Vi diskuterar möjligheterna att få fram ett handlingsprogram för åtgärder kopplade till olovligt bortförande av barn. En av de frågor som där diskuteras är just hur vi skall kunna öka möjligheterna att ge stöd till de drabbade, i första hand mödrarna, eftersom det i de flesta fall rör sig om det. Det är tänkt att detta arbete skall vara gemensamt för justitiedepartementet, kultur , civil , utrikes och socialdepartementen, eftersom samtliga på olika sätt är involverade. Frågan om en generell översyn av medborgarskapsfrågan ligger på kulturdepartementet. En fråga gällde också dem som redan har fått svenskt medborgarskap. Där är säkert inte det höjda straffet i sig tillräckligt. Förslaget till ändring av lagreglerna för umgängesrätten är säkert det som kan få den största effekten. När kommer då förslaget? Det är inte så att vi överväger om vi skall komma med förslag, utan förslagen övervägs. Tanken är att förslaget till ändring av reglerna för umgängesrätt skall komma i så god tid att reglerna kan träda i kraft den 1 januari 1993. När det gäller översynen av straffskalorna räknar vi med att vi skall kunna lägga fram ett förslag från departementet om en översyn i juni. Det gör att det knappast finns något skäl att rycka loss just denna fråga. Den är kopplad till flera andra. Förhoppningsvis kan vi lägga fram förslaget i juni. Jag vill gå tillbaka till detta med umgängesrätten. I den departementspromemoria som är under utarbetande förs fram som en grund för inskränkningar i umgängesrätten religiösa och kulturella inställningar hos den specifika personen som kan utgöra en risk -- det skall alltså vara hos den aktuella personen. Kvinnojourerna togs upp. Regeringen har lagt fram förslag om ökat stöd till kvinnojourerna. Den frågan ligger inte under justitiedepartementet, även om jag har haft åtskilliga kontakter med kvinnojourer i olika sammanhang. Det är kulturdepartementet som handlägger kvinnojoursfrågor. Det finns anslaget ytterligare medel för detta. När det gäller polisens aktiviteter vet vi att det grundläggande problemet är bristen på besatta polistjänster. Det var något av det första regeringen tog tag i genom att öka intagningen till polishögskolan. Jag kan avsluta med att säga att de åtgärder som vi vidtar är till för att försvåra kidnappningar av barn, om vi nu använder det begreppet som ett samlingsbegrepp. Men vi måste vara på det klara med att vi säkerligen aldrig kommer att lyckas att helt förhindra sådana. Vi måste vidta alla åtgärder vi kan, med tillvaratagande av barnets bästa, för att försvåra. Samtidigt måste vi vara realister.

Fru talman! Jag vill tacka justitieministern för de ytterligare kommentarerna. Att vi ställer upp från olika partier och är överens om att det behövs förändringar i lagstiftningen och i stödinsatserna, visar hur allvarlig frågan är. Jag vill också understryka att både jag själv och andra som har varit intresserade av detta område har fått många påstötningar från allmänheten brevledes och telefonledes. Detta är en fråga som upprör många människor, särskilt kvinnor. Som kuriosa vill jag tillägga att min femåriga dotter, när detta var aktuellt, refererade till att hon hade drömt om just denna situation, hur hon och andra barn skulle hjälpa till att återföra ett barn till mamman. Jag vill med den historien visa hur viktigt detta är även för små barn. De förstår problematiken, hur orättfärdigt det är att barn skils från en förälder. Justitieministern gjorde här några kompletteringar av svaret. Jag har förståelse för att det är svårt att få till stånd konventioner med alla länder och att få andra länder att följa konventionerna. Jag är glad att man från departementets sida fortsätter att arbeta på hög nivå med det. När kommer det handlingsprogram som skulle omfatta flera områden? Jag frågade efter konkret socialt och ekonomiskt stöd till de föräldrar som råkar ut för detta. Det var intressant att höra att det är kulturdepartementet som håller i frågan om medborgarskapet och att det kanske är via ändrade umgängesregler vi får driva denna fråga. Det är påtagligt att det gäller personer som redan har fått medborgarskap och som sätter sig över reglerna. Till slut vill jag instämma i det som Sten Söderberg var inne på. Det är viktigt att säga att detta inte enbart är en fråga om kulturkrockar. De allra flesta invandrare i vårt land följer lagstiftningen. Det gäller både män och kvinnor. Det här är inget allmänt invandrarproblem, utan det gäller ett fåtal. Men de fallen är desto allvarligare. Jag tror att det är rätt, som justitieministern säger, att det handlar om att se vilka risker som finns hos den specifika personen för att han -- det är i de flesta fall han, i enstaka fall hon -- skulle sätta sig över reglerna. Det är inte ett generellt problem i fråga om stora invandrargrupper.
Fru talman! Jag ber återigen att få tacka justitieministern för denna precisering när det gäller förslaget om ändring av reglerna för umgängesrätt redan i januari 1993. Jag förstår att det inte behövs att man särskilt skyndar på översynen eftersom den är aviserad redan till den 1 juni 1993, var det väl. Det finns, som jag ser det, inte något behov av att rycka loss denna del. Det visar med vilken kraft man arbetar med dessa frågor inom departementet. Jag är tacksam för det. Jag vill också kommentera handlingsprogrammet för stöd till mödrar och drabbade. Vi hade här för något år sedan under den gamla regeringens tid en diskussion med Sten Andersson om dessa frågor. Det var första gången de togs upp här i kammaren. Vi berörde då också frågan om stöd, det behov av information som finns och att man måste hjälpa varandra. Sedan bildades Bortrövade barns förening, som skall medverka i morgon vid hearingen i första kammarsalen. Detta har också en annan dimension. Man måste informera socialmyndigheter och dem som har hand om dessa fall i domstolar osv. Det är ett bra anslag att man arbetar över departementsgränserna för att få ett så fullödigt program som möjligt. Med detta, fru talman, ber jag att få tacka för ett mycket givande svar och en bra debatt här i dag.
Fru talman! Också jag vill börja med att tacka justitieministern för dels det uttömmande första svaret, dels för kompletteringarna där vi fick reda på att en ny lagstiftning kommer att gälla redan från den 1 januari. Att jag nu begärde ordet beror bl.a. på det inlägg som Sten Söderberg här gjorde där han talade om att man inte har en annan kultursyn och att det i stort sett gäller samma regler. Ja, det är fallet där lagen överenstämmer. Men i en del andra länder är det uppenbarligen så, att mannen är familjens överhuvud och den som bestämmer över alla kvinnliga medlemmar i familjen. Jag har rent handgripligt upplevt detta en gång när jag i början av 60-talet reste med en patrull genom Sinaiöknen för att bl.a. dela ut vatten och salt m.m. till beduiner som rörde sig i området. Jag träffade då en liten 11 årig pojke som kom och bad om en diskussion med den israel som hade kommandot över dessa grupperingar. Hans pappa var död, och han var litet tveksam till hur han skulle ställa sig till frågan om hans mamma skulle få gifta om sig och om hur han skulle bete sig med en lillasyster. Han hade gott förstånd den 11 åringen, eftersom han bad om råd. Det är inte alla som gör det. Man har en annan syn på vem som är familjens överhuvud. Det är därför det är så svårt att komma åt dessa kidnappade barn. Nils Nordh berörde här bl.a. det fall som jag tog upp i min interpellation. Det tragiska i detta fall -- där HD-domen följer rättspraxis och man menar att ett svenskt barn nu har varit så länge på ett ställe att det kanske är bäst för barnet att få stanna -- är att umgängesrätten inte går att utöva. Skulle barnet vilja komma tillbaka till Sverige, frivilligt, kan alltså inte längre mamman, trots att hon är svensk medborgare och att barnet har svenskt medborgarskap, begära hjälp av en ambassad eller annan personal eftersom vårdnaden nu är tilldömd mannen. Han bor för övrigt inte ens tillsammans med barnet eller har hand om vårdnaden av sitt barn, utan har i själva verket överfört vårdnanden till någon annan. Det är mycket i detta resonemang och i denna insikt som jag anser vara mycket viktigt. Det är därför som det på ett helt annat sätt behövs upplysning och information. Jag vill veta vad justitieministern ämnar göra i detta avseende.
Fru talman! Även jag vill tacka justitieministern för det förtydliganden som vi här fick. Det är bra att utrikesdepartementet har dessa kontakter. Tyvärr får man inte så mycket ut av de kontakterna, åtminstone inte vad vi hittills har upplevt. Justitieministerns intentioner om mer stöd till dem som riskerar att drabbas är bra. Jag tänker självfallet på både mödrar och barn. Kan vi få en sådan lagstiftning och ett sådant åtgärdspaket kan det lösa problem som återstår. Jag instämmer i det Eva Zetterberg sade om att det inte är alla invandrare som utsätter sina respektive för detta. Det är ett fåtal fall, men de är mycket allvarliga. Jag hälsar därför självfallet med tillfredsställelse den promemoria i departementet där man har tagit upp just risken för kulturkrockar. Det är oerhört viktigt att vi får dem ordentligt belysta. Sedan vill jag få ett ytterligare förtydligande. Vilka åtgärder skall försvåra bortförande av barnen? Är justitieministern beredd att ge ett svar på den frågan?
Fru talman! Det tycks råda en mycket stor samstämmighet mellan oss alla som har gått upp i debatt i denna fråga. Vi anser allesammans, som jag upplever det, att det är mycket viktigt att man gör någonting åt detta problem. Det är ett stort problem för den som drabbas, även om antalet barn -- det sägs att det rör sig om ca 200 barn om året -- inte är så stort. Justitieministern sade att man skulle se till den specifika situationen när det gällde hur dessa barn hade det. Det innebär för mig att den som har att se till den specifika situationen måste ha en stor lyhördhet och en stor kunskap för att tränga in i det enskilda fallet.

Där skulle man också kunna använda sig av skolan och föra ut information om olika länders syn på lagstiftning och annat när det gäller just dessa barn och familjer. Dessa barn påminner mig litet grand om de andra barn i vårt samhälle som också far illa, barn som är utsatta på många olika sätt. Det är mycket viktigt att vi i alla olika sammanhang när vi ser på de fall där barn far illa lyfter fram barnet i centrum. Som jag redan har sagt tror jag att det här behövs mer utbildning och information så att vi också ser dessa barns situation på ett annat sätt.
Fru talman! Fru statsrådet! Muslimer och israeler har precis lika god etik och moral som vi och alla andra som bor här i landet. Det finns brottslingar bland svenskar, israeler och muslimer, och bland alla invandrargrupper. Men det får absolut inte tas till intäkt för att det är fråga om några kulturkrockar eller liknande. Jag vädjar till mina kolleger i riksdagen -- och jag vädjar även till justitieministern -- att inte från riksdagen lämna sådan information, ge sådana antydningar eller göra sådana påståenden att man i Sverige får uppfattningen att det är fråga om kulturkrockar. Det är fråga om personer som är kriminellt belastade, och de har inte något stöd i sitt hemland annat än på så sätt att lagstiftningen i vissa av dessa länder råkar vara sådan att det är svårt att utlämna barnen. Jag ser fram emot att justitiedepartementet medverkar till en saklig information, så att vi inte får den inriktning som nu även domstolarna arbetar efter, nämligen att det skulle vara särskilt synd om vissa brottslingar på grund av att det är fråga om kulturkrockar. Det är inte alls fråga om kulturkrockar.
Fru talman! Jag vill först på nytt ta upp frågan om konventioner, eftersom Nils Nordh gick vidare i den frågan. Som jag sade tidigare utnyttjar man på UD verkligen möjligheterna att föra diskussioner med länder som vi ännu icke har överenskommelser med. Man måste emellertid också vara på det klara med att en överenskommelse innebär att två parter är överens. Vi kan vara hur överens vi vill inom Sveriges gränser, men så länge den vi vill sluta ett avtal med har en annan uppfattning kan ingenting hända. Vi får ändå fortsätta att föra diskussionen. Att försöka få till stånd konventioner är ett sätt att försvåra möjligheterna att med framgång kidnappa barn. En annan åtgärd som vi råder över själva är det förslag till ändring av reglerna om umgängesrätt som kommer från departementet och som förhoppningsvis efter riksdagsbehandling skall kunna träda i kraft den 1 januari 1993. Detta är som vi ser det en viktig del i pusslet. Jag menar att man skall ha respekt för olika kulturer, men man kan ändå vara klar över att kulturer kan ha olika innehåll, vilket resulterar i att det blir konflikter. Vi måste därför ha ögonen öppna för att det kan uppstå konflikter och att vi, med full respekt för att man inom en kultur inte accepterar våra domar, ändå har rätt att kräva att de domar som våra svenska domstolar avdömer också skall efterlevas. Det gäller alltså att hålla isär vad som ligger i kulturerna, att de kan vara olika, och att man ändå kan ha respekt för dem. Vi har här rätt att kräva att vår kultur respekteras. Också handlingsprogrammet berördes i de kompletterande frågorna. Jag kan nämna att det har kommit upp till diskussion efter ett sammanträffande i vintras med företrädare för Bortrövade barns förening. Diskussionerna är långt komna. Jag kan inte i dag säga när handlingsprogrammet kan vara klart, eftersom en del av de frågor som diskuteras kan få ekonomiska konsekvenser. Vi har ju från vår sida ett ansvar för att ge en heltäckande lösning och bl.a. visa på möjligheterna att finansiera förslagen. Men ett engagerat arbete och diskussioner pågår alltså för att ett handlingsprogram skall kunna utarbetas. Slutligen till frågan om information och utbildning. En viktig del i denna information har redan kommit i gång genom vårens diskussion i dessa frågor. En uppmärksammad diskussion är ofta det allra bästa sättet att väcka tankar, få bort aningslöshet och ge information. När det gäller mitt område har självfallet domstolarna en viktig uppgift, och det är viktigt att man inom domstolarna har tillräcklig kunskap. Domstolsverket har ett ansvar för den utbildning som bedrivs, och man arbetar där på så sätt att man naturligtvis har vissa kurser som ständigt är aktuella, men man följer också med i vad som händer och gör sina prioriteringar på de områden som man för tillfället finner mest angelägna. Men detta är ju sådant som ankommer på domstolsverket.

Fru talman! Jag skall börja med det jag glömde sist. När man gör en översyn av straffskalorna, kommer man då även att diskutera en höjning av vitet? Det har nämligen framförts från många håll att just ett ordentligt vitesföreläggande kanske skulle kunna vara ett bra medel att hejda kidnappningarna av barn. Jag blev litet förvånad när Sten Söderberg sade att det inte är fråga om kulturkrockar. Visst är det det. Vi har i Sverige en annan jämställdhetssyn. Vi har ofta delad vårdnad. Vi har en annan syn på familjen och på jämställdhetsfrågorna. Det är av den anledningen jag tycker att det är så viktigt att man på centralt håll kan få komma till tals med en islamolog som t.ex. kan förklara synen på familjen och på den som är den allena bestämmande. Också i Spanien, ett sydeuropeiskt land, har man en något annorlunda syn på familjen. Detta har blivit aktuellt genom ett för närvarande uppmärksammat fall i Sunne, som har beskrivits i pressen. Som justitieministern mycket riktigt påpekade är det i dessa fall fråga om kulturer med ett delvis annat innehåll, och det är detta vi måste lära oss och sprida information om. Jag vill naturligtvis understryka det allra viktigaste, nämligen att svenska domar skall efterlevas, att svensk lag skall efterlevas i Sverige.

Fru talman! Många frågor har berörts här. Jag vill bara få ytterligare klargöranden från justitieministern på några punkter. Jag vill ånyo ta upp handlingsprogrammet. Det var mycket bra att få höra att det är initierat utifrån HD-domen och kontakter med Bortrövade barns förening. När man nu planerar att gå från ord till handling, i vilken mån har då föreningen möjlighet att lägga fram synpunkter och konkreta förslag? Jag utgår från att det är självklart att föreningen deltar i arbetet, men jag vill gärna få det bekräftat från justitieministern. Jag skulle också, även om det inte är justitieministerns bord, vilja få en viljeyttring om tanken på en central instans, där man kan samla personer som är särskilt kunniga på detta område. Kanske kan det bli en specialuppgift för vissa personer inom t.ex. socialstyrelsen eller UD, som kan vara behjälpliga med att föra ut information till socialarbetare, till poliser och till alla de andra instanser som har behov av det men som inte kan hålla sig à jour med allt som händer inom detta specialområde. En annan möjlighet är att tillföra pengar till Bortrövade barns förening, för att låta dem som är verksamma inom föreningen själva skaffa sig den kompensen och ta kontakt med kompetenta personer. Det skulle vara väldigt värdefullt om justitieministern åtminstone kunde säga något om vilket intresse som finns för detta. Vi talade tidigare om utbildning för domstolar, vilket jag tror är oerhört viktigt, och just vi som följde HD-domen känner väl i allra högsta grad hur viktigt det hade varit med ytterligare information tidigare. Många av oss kan dessutom inte uppleva domen som annat än klart kvinnodiskriminerande. Jag vet att justitieministern inte kan uttala sig om enskilda domar, men jag hoppas ändå att justitieministern delar vår uppfattning i frågan. Det finns ytterligare problem. Vi har här till en del tagit upp dem. UD:s insatser sker på hög nivå, men det finns problem också på låg nivå, som jag vet att medlemmar i Bortrövade barns förening har drabbats av. Det kan vara fråga om att man har fått domslut eller handlingar från ett annat land, t.ex. från Iran, och att man inte själv har råd att låta översätta handlingarna för att kunna ta del av dem -- det kan röra sig om kostnader på 10 000-- 15 000 kr. Man kan då vara tvungen att gå till socialtjänsten för att få socialbidrag för att över huvud taget kunna resa till det berörda landet och delta i rättsförhandlingen. Detta gör att man kan fundera över vilket rättsligt skydd vi har här i Sverige och om det inte borde vara självklart att det svenska samhället ställer upp och ger både den översättning man behöver och ett bidrag för att man, på samma sätt som andra föräldrar, skall kunna delta när frågan om ens barns framtid prövas i annat land. Även om justitieministern inte i dag kan kommentera detta, hoppas jag att det tas upp i den behandling som skall göras, att problemet också kommer att bli belyst under hearingen och att vi snart kan se fram emot mer konkreta förslag på det här området.
Fru talman! Min fråga till justitieministern gällde egentligen kontaktpersoner och om inte en kontaktperson skulle kunna tillsättas i fall där det finns risk för olovligt utförande av ett barn från landet. Hur angelägen är justitieministern egentligen att se till att sådana här kontaktpersoner utses i de fall jag nyss har relaterat? Jag har inte riktigt fått det klart för mig.
Fru talman! Frågan om vitesföreläggande finns inte med i den nu aktuella översynen. Man bör kanske också vara klar över att detta inte är så särskilt intressant i den här diskussionen. Vitesföreläggandet är ju till för att någon skall få sin rätt. I detta fall är det så att säga tvärtom, här är det straffsidan som är aktuell. Arbetet med att ta fram ett handlingsprogram har kommit i gång som en följd av diskussioner med representanter för Bortrövade barns förening. De diskussioner som förs bygger på de synpunkter som kommer därifrån. Vi har därför inte sett något skäl att på nytt föra in föreningen i arbetet. Det finns så att säga ingen motsättning i våra diskussioner, även om -- vilket också blev klart från början -- en del av deras önskemål, t.ex. möjligheten att ta ifrån någon medborgarskapet, inte finns med bland våra förslag. För tillfället ser vi emellertid inga motsättningar, utan arbetet bygger på deras tankar. I detta arbete diskuteras också möjligheterna att skapa tillräcklig kompetens. Det finns en klar medvetenhet om att det, på grund av att dessa ärenden är så få som de tack och lov ändå är, är svårt att upprätthålla kompetensen ute i alla de olika organ i samhället som kan bli berörda av de här fallen. Vi måste därför fundera över hur vi skall kunna vidmakthålla kompetensen. Eva Zetterberg tog också upp kostnadsaspekten och möjligheterna att få olika former av stöd. Detta är en av de frågor som diskuteras och, som jag nämnde, kan innebära fördyringar och därför kräver att vi finner finansieringsmetoder. Utöver den möjlighet som finns att låta umgänge ske i närvaro av någon särskilt utsedd person har vi inte fört diskussionen om kontaktpersoner vidare. Det är ju väldigt viktigt att först ta reda på i vilken mån man med hjälp av en kontaktperson kan förhindra kidnappning.

Fru talman! Lars-Erik Lövdén har ställt ett antal frågor till mig angående bekämpningen av den ekonomiska brottsligheten. Jag vill först instämma med Lars-Erik Lövdén i att det är mycket viktigt att bekämpa den ekonomiska brottsligheten. Där är vi överens. Den ekonomiska brottsligheten rör ofta stora ekonomiska värden och motverkar en fri och lika konkurrens, som är en förutsättning för en sund marknadsekonomisk utveckling. Brottsligheten drabbar inte bara det allmänna utan också i stor omfattning enskilda människor. Det råder en stor politisk enighet om vikten av att motverka den ekonomiska brottsligheten. Däremot finns det olika meningar om hur man lämpligast bör gå till väga. Jag menar att man bör vara återhållsam med att peka ut vissa typer av brott såsom prioriterade från regeringens sida. Vi har i årets budgetproposition särskilt framhållit våldsbrottsligheten och narkotikabrottsligheten med hänsyn till att den brottsligheten direkt berör den enskilda människan. Därutöver bör det vara polisens sak att göra de prioriteringar som behövs, med utgångspunkt i första hand från brottens straffskalor. Det innebär att bekämpningen av den ekonomiska brottsligheten också i fortsättningen bör ha en hög prioritet i polisarbetet. När det gäller frågan om regeringen kommer att föreslå ökade resurser till polisen för bekämpning av ekonomiska brott vill jag till en början framhålla att den grundläggande polisbristen också påverkar möjligheterna att bekämpa ekobrottsligheten. Regeringen har vidtagit åtgärder för att avhjälpa polisbristen och har därför i tilläggsbudgeten för innevarande budgetår föreslagit att antalet polisaspiranter utökas med 100. I budgetpropositionen för budgetåret 1992/93 har regeringen föreslagit att den högre antagningsnivån skall bibehållas. Riksdagen har godtagit bägge förslagen. Regeringens ambition är att polisbristen skall vara avhjälpt år 1995. Därmed ökar möjligheterna för polismyndigheterna att också sätta in större resurser mot de ekonomiska brotten. Några öronmärkta pengar för ekobrottsbekämpning finns däremot inte i budgeten. Som Lars-Erik Lövdén vet går polisen från budgetårsskiftet in i ett nytt budgetsystem med ramanslag och målstyrning. Det innebär att det bör ankomma på polismyndigheterna själva att göra de resursmässiga och organisatoriska prioriteringar som behövs, inom ramen för tillgängliga resurser. Här vill jag peka på de samordningsvinster som kan och bör göras genom ett intensivare samarbete mellan polismyndigheterna inbördes och i förhållande till åklagarmyndigheter och skattemyndigheter. Genom den reform av polisens regionala ledningsorganisation som genomförs den 1 juli ökar möjligheterna för ett sådant fördjupat samarbete. Vad det sedan gäller styrmedel för att säkerställa en tillfredsställande nivå på polisens ekobrottsbekämpning vill jag peka på rikspolisstyrelsens roll som tillsynsorgan över polisväsendet. Av instruktionen för rikspolisstyrelsen framgår att rikspolisstyrelsen i sin tillsynsverksamhet särskilt skall beakta att de prioriteringar och riktlinjer som riksdagen och regeringen lagt fast för polisverksamheten får genomslag i polisarbetet. Om målen inte uppnås skall rikspolisstyrelsen genom påpekanden och anmaningar eller på annat sätt söka åstadkomma rättelse, och i sista hand skall rikspolisstyrelsen anmäla förhållandet till regeringen. ansvarsgenombrott i aktiebolag. I högsta domstolens rättspraxis förekommer ansvarsgenombrott redan i dag i vissa fall. Regeringen har efter statsrådet Reidunn Lauréns föredragning mot den bakgrunden funnit att det inte för närvarande finns något behov av att införa särskilda lagregler om ansvarsgenombrott, vilket framgår av tilläggsdirektiv till aktiebolagskommittén . Slutligen frågas vilka åtgärder från regeringens sida som föranleds av riksåklagarens och rikspolisstyrelsens rapport angående den ekonomiska brottsligheten. Bristerna i bekämpandet av den ekonomiska brottsligheten uppmärksammades som bekant vid justitieutskottets utfrågning våren 1991 och belystes redan då av riksåklagaren och rikspolisstyrelsen. Om det har funnits några underlåtenhetssynder så ligger de nog på 1980 talet. Men jag skall väl ge den gamla regeringen det erkännandet att det, som också rapporten visar, inte finns några enkla patentlösningar när det gäller att effektivisera kampen mot den ekonomiska brottsligheten. I rapporten behandlas en rad olika åtgärder som är ägnade att motverka detta slag av brottslighet. Många åtgärder är sådana som myndigheterna själva kan åstadkomma inom ramen för gällande regelverk. Jag tänker då bl.a. på förbättringar av samarbetet myndigheter emellan och på en förbättrad utbildning av myndigheternas personal. En sådan förbättrad samordning ser jag som särskilt viktig i fråga om uppdagandet av brott i samband med konkurser. Jag avser att före sommaren förelägga regeringen ett förslag till uppdrag för berörda myndigheter att utarbeta ett program för att åstadkomma förbättringar när det gäller myndigheternas bekämpning av ekobrottsligheten. Jag vill emellertid framhålla att flera av förslagen i rapporten redan är föremål för utredning. Som exempel kan nämnas att flertalet av de förslag till ändringar inom aktiebolagsrättens område som redovisas i rapporten faller inom ramen för arbetet inom den sittande aktiebolagskommittén. Det åligger t.ex. aktiebolagskommittén att överväga en höjning av minimikapitalet i aktiebolag. Riksåklagarens och rikspolisstyrelsens rapport har överlämnats till aktiebolagskommittén för att beaktas av kommittén i det fortsatta arbetet. Regeringen kommer under våren också att ta ställning till ett förslag från riksskatteverket om lagändringar vad gäller delgivning med aktiebolag som saknar behörig ställföreträdare. Problemet med detta har bl.a. kunnat iakttas i samband med de s.k. skalbolagsaffärerna. I rapporten föreslås vidare en översyn av tvångsmedelsanvändningen. På den punkten har rapporten huvudsakligen karaktären av en probleminventering utan konkreta åtgärdsförslag. De regler som här berörs har i många fall tillämpning också på andra brottsutredningar än dem som gäller ekonomisk brottslighet. Frågan om reglerna bör bli föremål för en översyn övervägs för närvarande inom justitiedepartementet. Kampen mot ekobrottsligheten måste alltså utvecklas på flera fronter samtidigt. Det handlar om att förändra regelsystemen, att förbättra samarbetet mellan myndigheterna och att utveckla myndigheternas arbetsmetoder. Det förutsätter ett mödosamt och delvis tidskrävande arbete på olika nivåer: i utredningar, i regeringskansliet och -- framför allt -- ute på myndigheterna. Men som jag ser det finns det inga genvägar. Endast med detta brett upplagda arbetssätt har vi utsikt till framgång i kampen mot den ekonomiska brottsligheten.
Fru talman! Jag tackar justitieministern för svaret, även om jag inte är nöjd med det. Justitieministern säger i svaret att vi är överens om bekämpningen av den ekonomiska brottsligheten. Men vi är tydligen inte överens om de förslag som vi har lagt fram, t.ex. om att prioritera den ekonomiska brottsligheten. Det är synd. I den föregående debatten, om bortrövade barn, hade justitieministern bra svar, och där var partierna överens. Det var inte länge sedan som vi förde den här debatten i justitieutskottet, där vi socialdemokrater var ganska ensamma om att prioritera den ekonomiska brottsligheten. Justitieministern säger att man räknar med att polisen skall vara fulltalig 1995. Innebär det då att man inte kommer att göra någonting mot den ekonomiska brottsligheten förrän 1995? Enbart poliser löser inte problemen, utan det fordras andra åtgärder, som vi har pekat på. Det fordras att ekopoliserna har en bra utbildning. Det räcker inte att gå på polishögskolan för att bli färdig ekopolis. Jag skulle vilja ta upp en annan fråga, och det gäller aktiebolagskommittén, som skall komma med förslag till regler för ansvarsgenombrott. Varför har man tagit tillbaka utredningen och sagt att detta inte längre behövs? Hur vet man det? Hur kan justitieministern säga att det inte längre behövs? När det gäller utredningen om arbetsrätten tar man bort medbestämmandelagen, som innebär att fackliga organisationer kan sätta stopp för oseriösa företag. Regeringen anser att det inte heller behövs. Vi vet att den ekonomiska brottsligheten omsätter ganska stora pengar per år. Man vet inte exakt hur mycket, men enligt en utredning är det ungefär 60 miljarder om året. Det är ungefär lika mycket pengar som satsas på skolan, osv. Vi vet också att ekobrotten i hög grad drabbar enskilda människor. BRÅ gjorde en undersökning 1985 och konstaterade att det förelåg brottsmisstanke i 75 % av företagskonkurserna, och de stora förlorarna i dessa konkurser var enskilda personer och företag. Skulderna i företagskonkurserna var 6,9 miljarder kronor 1983, och av dessa utgjorde 5,6 miljarder skulder till enskilda och 1,3 miljarder skulder till det allmänna. Tycker inte justitieministern att det är ganska allvarligt, att man borde försöka vidta alla de åtgärder man kan och lyssna litet på oppositionen också?
Fru talman! Statsrådet! Jag har haft förmånen att gå all den här utbildningen inom polisen, och jag kan intyga att det inte är någon utbildning att tala om. Jag har revisionsförordnande utfärdat av riksskatteverket så att jag kan göra revisioner i företag, men den polisiära utbildningen är inte tillräcklig för ens de enklaste ekonomiska brotten. Vad för det med sig? Jo, den lilla, vanliga, enkla människan får betala en, två, tre och fyra gånger för den plundring -- jag vet att ni i regeringen inte tycker om det ordet -- som pågår av bolag, av banker och av vissa delar av Sverige. Visst finns det lösningar och genvägar. Gör en direktrekrytering av högt utbildade personer, skatteexperter från Stockholms universitet, docenter och professorer! Ta de bästa revisorerna och ekonomerna i landet! 100 aspiranter tillför ingenting i den här tröskande apparaten. 1970 satt jag i justitiedepartementet hos statssekreterare Sven Andersson och arbetade med de här frågorna, och det har inte blivit bättre på alla år. Det ser likadant ut i dag som det gjorde 1970. Om justitieministern vill ha en förändring till stånd, bör hon göra en direktrekrytering av högt kvalificerade personer, med möjlighet att inom rimlig tid analysera ett bolag och att bli klara. Problemet är ju att ekorotlarna -- min egen och andra -- aldrig blir färdiga med utredningarna, som blir tjocka men inte innehåller någonting av substans. Det gäller att hitta det fåtal verkliga frågor som finns i en konkurs, t.ex. när obeståndet inträdde, vilka åtgärder som vidtagits före obeståndet, vilka varor som beställts, vilka krediter man har tagit och liknande. Min första fråga till justitieministern är: Vill justitieministern ha en verklig bekämpning på det här området? Nästa fråga är: Kommer justitieministern att verka för att det anställs personer som verkligen förstår vad frågan handlar om och kan utreda de här bankskandalerna, stora konkurserna, kedjorna av skalbolagsaffärer osv.?
Fru talman! Om jag skall börja med Sten Söderbergs frågor, vet jag inte riktigt hur jag skall tolka frågan om jag verkligen vill ha en bekämpning. Det verkar nästan som om Sten Söderberg ifrågasätter om jag vill ha till stånd en bekämpning av den ekonomiska brottsligheten. Finns inte den utgångspunkten är frågan onödig. Självfallet -- det har vi angivit i olika sammanhang från regeringens sida -- är det mycket angeläget att alla brott bekämpas, inkl. ekobrottslighet. När det gäller att anställa rätt personer, måste vi någonstans bestämma oss för principer. Vi arbetar nu -- vilket jag har uppfattat att alla är överens om -- för en decentralisering av bl.a. polisens verksamhet, med ökade möjligheter att i verksamheten bestämma vilka typer av tjänster som man skall ha. Vi får vara klara över att vi skall sätta upp målet, nämligen bekämpning av brottslighet, men vi skall då inte tala om exakt vad det är för tjänster man skall ha. Rikspolisstyrelsen har en skyldighet att följa upp att de mål eftersträvas som vi har angivit. Vi måste någonstans välja; vi kan inte både ha kakan och äta den. Det har varit mycket svårt att rekrytera personer inom den ekonomiska specialkompetensen. Möjligen hade man kunnat rekrytera universitetsfolk, eftersom de inte har särskilt höga löner i sina nuvarande befattningar. I övrigt har det inte varit lätt att rekrytera, trots att det har funnits en del tjänster till vilka man har sökt specialister. Hela utbildningen på polishögskolan är föremål för översyn, genom det s.k. äppelprojektet, så där är arbete på gång. Jag övergår nu till Ulla-Britt Åbarks frågor och påpekanden. Hon talar om prioritering. Jag vill vända på det och fråga: Vad vill Ulla-Britt Åbark plocka bort? Vi har från regeringens sida sagt i regeringsdeklarationen att vi prioriterar vålds och narkotikabrott, man vi säger också att all brottslighet skall bekämpas. Sedan finns det i straffskalorna en signal om hur allvarligt man ser på olika brott. Eftersom socialdemokraterna under hela 80-talet och början av 90-talet prioriterade våldsbrott, narkotikabrott och ekonomisk brottslighet och eftersom vi står där vi står i dag, borde Ulla-Britt Åbark inse att det inte går att prioritera allt. Jag undrar om Ulla-Britt Åbark vill plocka bort våldsbrott eller narkotikabrott från det högprioriterade området för att i stället få med den ekonomiska brottsligheten. Jag nämnde att vi räknar med att ha våra polistjänster besatta år 1995. På grund av detta kan man knappast -- med tanke på övriga delar av svaret -- ha anledning att ställa frågan om vi inte tänker göra något i övrigt före 1995. Hela svaret är en redovisning av de olika åtgärder och utredningar som är på gång. Frågan om arbetsrätten bör ställas till chefen för arbetsmarknadsdepartementet och inte till mig.

Fru talman! Efter statsrådets senaste svar blir jag verkligen tveksam till om man vill bekämpa den här brottsligheten. Det gäller ekonomin. Man vill inte betala. Mitt råd och tips är att man skall avsätta en budget, ta in smarta hovrättslagmän, skickliga jurister, bra konkursförvaltare, ekonomer och revisorer och betala dem ordentligt. Om den ekonomiska brottsligheten omfattar 60 miljarder, som Socialdemokraterna säger, måste vi satsa litet grand för att vinna något. Fru talman! Vi har en underlig regel inom det polisiära. Även om man anlitar experter och har experter sittande hos polisen så får de inte ställa en enda fråga till den misstänkte. Det skall i stället göras av en ganska outbildad polisman. Vi måste även se över det regelsystemet. Gör dessa experter, som man gjorde förr i tiden, till tillfälliga poliser. Förut kunde man ta en bondpojke, hänga på honom en bricka och sätta ut honom på torget i byn. Han blev då extrapolis. Ta in ekonomer, domare och övriga specialister och gör dem till extrapoliser. Låt dem få rätten att hålla förhör, så att man får en verklig analys och genomgång av dessa ärenden.
Fru talman! Vi diskuterar ekonomisk brottslighet. Vi kan i och för sig också diskutera vålds och narkotikabrotten, som vi tycker att det är bra att man prioriterar. Men vi saknar ekobrotten som är högt prioriterade. Om jag inte är felunderrättad har regeringen i direktiv till den nyligen tillsatta utredningen om arbetsrätten angivit att den möjlighet en facklig organisation har i dag att sätta stopp för oseriösa företag tas bort. Har jag rätt eller fel? I sitt svar sade justitieministern: ''Om målen inte uppnås skall rikspolisstyrelsen genom påpekanden och anmaningar eller på annat sätt söka åstadkomma rättelse, och i sista hand skall rikspolisstyrelsen anmäla förhållandet till regeringen.'' Men då måste man ju göra prioriteringar. Det sades i meningen innan. Polisen har blivit decentraliserad. Vem skall man rätta sig efter? Skall man rätta sig efter det som justitieministern säger här eller skall man rätta sig efter vad rikspolisstyrelsen säger? Vem ger direktiven till rikspolisstyrelsen, om man inte skall ha en hög prioritet av ekobrotten? Jag fick inget svar på frågan om lagregeln om ansvarsgenombrott. Varför har man tagit bort den delen av utredningen genom tilläggsdirektiv? Vill man inte veta vad som händer? Är man inte intresserad av det?
Fru talman! Sten Söderberg tog upp frågan om extrapoliser. Som jag nämnde har det tidigare inrättats specialtjänster, som man inte har lyckats besätta. I dag ser läget litet annorlunda ut, men låt oss avvakta och se. Sverige är ett litet land befolkningsmässigt. Plockar man kompetent folk från ett område får man oftast brist på ett annat område. Ulla-Britt Åbark återkommer och saknar ekobrotten. Det är lätt att prioritera allting. Det gjorde Socialdemokraterna under 80-talet. Det gällde bl.a. ekobrotten. Har problemen med ekobrotten dykt upp först i dag? Nej, det har de inte. Det hjälper inte att i tal och på papper säga att vi prioriterar. Man måste också vara realist och inse att det måste finnas förutsättningar att göra någonting. Jag gav i inledningen av mitt anförande ett erkännande till den socialdemokratiska regeringen då jag påpekade att jag är, precis som Socialdemokraterna, medveten om att det inte finns några genvägar och att det därför är helt förståeligt att det inte var så lätt att komma åt ekobrottsligheten under 80-talet. Men nu försöker vi på ett systematiskt sätt att bygga upp förutsättningarna för att kunna prioritera. Det är lätt att säga att vi inte skall diskutera våldsoch narkotikabrottsligheten eftersom vi håller på att diskutera ekobrott. Man kan faktiskt inte prioritera allting. Jag upprepar att det finns en prioritering i straffskalorna. Ingen har rätt att säga att vi inte skall bry oss om en viss typ av brott i och med att beteendet är straffbelagt. Från den borgerliga regeringen har vi sagt att man måste ge absolut högsta prioritet till våldsbrott och narkotikabrott. När det gäller annan brottslighet måste man göra en prioritering utifrån hur straffskalorna är utformade, grundade på riksdagens beslut. Direktiv till verksamheten ges bl.a. genom riksdagens beslut. Det är de som gäller. Det är rikspolisens skyldighet att se till att föra ut kunskapen om dessa direktiv i verksamheten samt att följa upp att direktiven följs. Ulla-Britt Åbark tog upp att frågan om ansvarsgenombrott inte längre skall utredas. Det hänger samman med att den HD-praxis som finns har ansetts tillräcklig.
Fru talman! Visst kan man ta upp vålds och narkotikabrotten, men vi står faktiskt här i dag för att få svar på frågor om ekobrotten. Justitieministern menar att det finns skäl att ta bort prioriteringen av ekobrotten. De skulle inte vara lika viktiga att bekämpa som de andra brotten. Jag tycker att alla tre kategorier av brott är oerhört viktiga att prioritera, eftersom brotten i stor utsträckning drabbar enskilda människor. Justitieministern säger att riksdagen skall besluta om direktiven för polisen. Det är riktigt. Men om riksdagsmajoriteten inte vill att ekobrotten skall vara högprioriterade försvinner de även från rikspolisstyrelsens direktiv. Riksdagen har i dag en borgerlig majoritet. Därför skulle det vara mycket bra om justitieministern tycker att ekobrotten skall ha högsta prioritet, likaväl som vålds och narkotikabrotten. Det är tydligen fråga om en gradering här. Jag har inte fått svar på de frågor jag har ställt om arbetsrätt. Det sista svaret när det gäller ansvarsgenombrott var inte bra. Jag frågade varför man inte vill se över detta. Varför skall man ta bort den biten när det nu sitter en kommitté som arbetar med dessa frågor? Varför har man kommit med tilläggsdirektiv som säger att man inte behöver studera det här närmare? Om man har beställt en utredning bör man kanske titta på vilka förslag den kommer med.
Fru talman! Om vår utgångspunkt är att vi menar att HD:s praxis när det gäller ansvarsgenombrott är tillräcklig och tillfredsställande kan jag inte se varför vi skall låta människor fortsätta att utreda en fråga, där vi ändå inte är ute efter att få ett förslag som avviker från dagens förhållanden. När det gäller arbetsrätten kan jag inte, som jag nämnde, några detaljer. Jag kan i ett annat sammanhang redovisa för Ulla-Britt Åbark hur man rimligen måste arbeta i en regering. Detaljfrågor på detta område bör ställas till chefen för arbetsmarknadsdepartementet. Skälet till att ta bort ekobrott som ett brott med högsta prioritet är erfarenheterna från 80-talet. Vi har sett att trots att Socialdemokraterna har talat om att bekämpningen av den ekonomiska brottsligheten skall ha högsta prioritet har det inte varit möjligt. Jag kritiserar inte Socialdemokraterna för att det inte har varit möjligt. Men jag kritiserar Socialdemokraterna för att de inte skapade förutsättningarna. Vi befinner oss nu i en situation där vi har övertagit de bristande förutsättningarna. Vi vill då inte hålla på och låtsas att vi kan göra någonting som i verkligheten inte går att göra. Därför har vi markerat att med de bristande resurserna skall man i första hand satsa på vålds och narkotikabrott. Jag poängterar än en gång att vi icke har gjort några förändringar i straffskalorna som skulle innebära att vi har gett den ekonomiska brottsligheten lägre prioritet. Därmed är det en brottslighet som vi ser allvarligt på och som skall bearbetas. Men det får inte ske på bekostnad av bekämpningen av våldsoch narkotikabrott.

Fru talman! Jag vill först för Lars Werners räkning tacka statsrådet för svaret på interpellationen. Därmed inte sagt att jag är särskilt nöjd med svaret. Jag tycker att det har brister när det gäller svaren på de flesta av de frågor som Lars Werner har ställt. Den första frågan borde man egentligen upprepa -- jag tycker inte att ministern riktigt har svarat på den. Min slutsats av det undanglidande svaret är att regeringen kommit till insikt om att fortsatta skattesänkningar kanske inte är den rätta vägen. Jag hoppas att det är den slutsats man kan dra. Men i årets budgetproposition talar man fortfarande om ett skattesänkningsbehov på 10 miljarder. Det var grunden till att interpellationen ställdes. Nu när kompletteringspropositionen kommer har denna precisering tagits bort. Jag vill fråga Bo Lundgren om det beror på att regeringen har tänkt om i den här frågan, bl.a. mot bakgrund av det snabbt växande budgetunderskottet. Svaret på fråga 2 tolkar jag så att regeringen inte har gjort någon samhällsekonomisk bedömning av de åtgärder som vidtagits på byggsidan. I stället hänvisar ministern till att byggandet inte låg på en samhällsekonomiskt hållbar nivå under slutet av 80-talet. Jag tror emellertid att den byggarbetslöshet som vi i dag kan se är betydligt mer allvarlig för samhällsekonomin, även om jag kan hålla med om att byggandet låg på för hög nivå -- den situation vi har i dag kan jag inte tänka mig att någon anser vara önskvärd. Att i dag, under den värsta byggkrisen i mannaminne, t.ex. slopa stimulansbidrag för arbetsmiljöåtgärder i skolan, tycker jag inte tyder på någon samhällsekonomisk analys. Eller menar ministern att en sådan analys inte behövs utan att arbetslöshet i sig är önskvärd ur samhällsekonomisk aspekt? Det är i alla fall ett budskap som borgerliga ekonomer tidigare starkt gått ut med. I svaret på fråga 3 sägs att det inte är önskvärt att alla som nu blivit arbetslösa hålls kvar inom byggbranschen. Men det är ju inte det frågan gäller; frågan är om en hel bransch helt skall slås ut. Det innebär i så fall att kunskap och kompetens förloras. Det finns inget som säger att Sverige i dag skulle vara färdigbyggt. Vi vet att det finns stora behov av nybyggnation för t.ex. gruppboende men också av bostäder för ungdomar, osv. Men kommunerna har inte resurser, eftersom regeringen är så njugg mot kommunerna. Kommunerna kan själva inte göra så mycket, eftersom regeringen urholkat det kommunala självstyret genom kommunalt skattestopp. Svaret på den sista frågan kunde i stället ha varit ett klart nej. Det hade jag hoppats på. Det framgår mycket klart av kompletteringspropositionen att AMS krav inte har tillgodosetts. Ministern säger i svaret att regeringens ekonomiska politik syftar till att säkerställa en ökande sysselsättning på den ordinarie arbetsmarknaden och att åtgärder samtidigt sätts in för att förhindra en hög och permanent arbetslöshet. Det är gott och väl. Men inser man då inte att vi trots dessa åtgärder riskerar att få en mycket hög och permanent arbetslöshet? Den stiger ju bara! För att förhindra en sådan situation, som jag utgår från att ingen är intresserad av, inte ens från regeringens sida, behöver väl alla tänkbara åtgärder sättas in. Där har AMS kommit med konkreta förslag. Varför har regeringen inte valt att tillmötesgå några av dessa krav, när man anser sig har råd att sänka bolagsskatt, förmögenhetsskatt, kapitalskatt, osv.? Den katalog av åtgärder som har kommit från AMS upptar olika projekt runt om i landet. Om det inte är nog vill jag gärna visa ministern senaste numret av Byggnadsarbetaren, som har ytterligare kataloger på 40 000 jobb för 21 000 arbetslösa. Det finns alltså en rad olika fakta som visar vilka åtgärder man skulle kunna sätta in mot arbetslösheten -- och just byggarbetslösheten -- för att inte hela branschen skall slås ut. Men det förefaller mig -- den slutsatsen drar jag av svaren på frågorna -- som om regeringen inte var intresserad av att handla på detta område.
Fru talman! Statsrådet! Vad är det som tyst pågår i Sverige i dag? 1992 har vi en bygg och fastighetskris som skapats av en viss överhettning under 80-talet. De flesta människor inser att det har byggts för mycket och även att vi nu är inne i en lågkonjunktur. Men vad motiverar att försöka stanna hjulen helt och hållet? Vad är avsikten? Rykten surrar om att regeringen kanske vill att industrier, fastigheter och tillgångar säljs ut till utländska intressen. Regeringen verkar totalt ignorera fastighetskrisen, trots att företrädare för branschen gång på gång slår larm. Kommersiella fastigheter har t.ex. sjunkit 50 % i pris det senaste året. Branschen förblöder. Och vad gör regeringen? Tittar på, i bästa fall! Man lämnar branschen och svenska folket i sticket. Vad är det fråga om? Är det ett medvetet sätt att sälja ut Sveriges tillgångar till utländska intressenter? Jag skulle också vilja ta upp en annan fråga. Jag har läst statsrådets svar och där särskilt vänt mig mot punkten 3. Jag har inte funnit att statsrådet är beredd att föreslå investeringar i s.k. kulturfastigheter. Vi har i denna lågkonjunktur en möjlighet att renovera Gamla stan och kulturfastigheter på andra håll. Det gäller även portaler och liknande och inte bara fasaderna. Men vad saknas i den delen? Jo, en vettig finansiering. Det finns många fastigheter i Stockholm som behöver kulturbevaras, och där har regeringen en stor möjlighet att inverka positivt. Slutligen har jag tre frågor. Varför får regeringen inte loss tillräckligt med pengar till byggen inom infrastrukturen som redan är färdigpresenterade för igångsättning? Kan regeringen ge bygg och fastighetsmarknaden de klara spelregler som behövs, så att marknaden sedan kan sköta sig själv? Kan regeringen ge klara besked när det gäller finansieringen på både kort och lång sikt för branschen?

Herr talman! Jag tackar ministern för dessa kompletterande synpunkter. Visst, statsrådet Lundgren, kan vi vara överens i en del frågor när det gäller att få fart på Sverige och se till att människor får arbete. Men de metoder regeringen använder tycks mig vara rätt långsökta om man faktiskt vill uppnå det målet. Jag har svårt att förstå att de skall leda till arbete och tillväxt i vårt Sverige ens enligt regeringens egen logik. Låt mig som exempel ta bostadssubventionerna, som Bo Lundgren tog upp. Statsrådet hävdade att förslagen på det området har skapat trygghet och att man nu på marknaden vet vad som gäller och kommer att gälla i några år. Det är ju precis tvärtom! Från alla aktörer -- från Byggmästarföreningen, från olika fackorganisationer och från byggarna själva -- kommer signaler om att det här är oacceptabelt och att det kommer att bli totalt stopp i byggandet. Det trodde jag i alla fall hade gått fram till regeringen. Vad gäller olika statliga insatser tycker jag också att det är önskvärt att marknaden kan fungera i större utsträckning och ta sitt ansvar. Men så länge som vi i vårt land har en hög arbetslöshet tycker jag att det är självklart att det finns ett statligt ansvar. Jag förstod av vad Bo Lundgren sade att man tar allvarligt på arbetslösheten i teorin. Men praktiken stämmer inte, eftersom åtgärderna mot arbetslösheten i kompletteringspropositionen inte ens kommer i första rummet, de kommer långt senare som en följd av ekonomisk tillväxt. Men det är inget primärt mål för regeringen att hejda arbetslösheten. Vi betalar i dag stora summor i arbetslöshetsunderstöd, närmare 50 miljarder, om jag förstått det hela rätt. Då är frågan: Anser regeringen att vi har råd att betala arbetslöshetsunderstöd? Skall vi kanske slopa det också, om det nu blir fråga om för stora statliga insatser? Jag vill klargöra att vi i mitt parti, Vänsterpartiet, tycker att de statliga insatserna behövs. Vi vill se att de hellre används till att ge folk arbete än att ge dem understöd och bidrag. Det är detta som den överväldigande delen av dem som är arbetslösa i dag själv vill. Jag vill nämna ytterligare ett exempel. Från Vänsterpartiet har vi lagt fram ett förslag om att man skall satsa 4 miljarder redan från hösten 1992 på olika ombyggnadsarbeten i skolor och andra arbeten som kommunerna ansvarar för. Det är alltså betydligt bättre att använda pengarna till den typen av satsningar för att råda bot på arbetslösheten. Visst kan man sänka vissa skatter, vilket i sig kan vara positivt. Bo Lundgren nämnde exemplet med arbetande kapital. Det ser jag som ett av undantagen, därför att de allra flesta av regeringens förslag till skattesänkningar leder till att företag och de människor som redan har mycket pengar får mer att behålla. De leder inte till nya arbeten.

Herr talman! Jag skall börja med Bo Lundgrens sista fråga. Det är inte rimligt att de flyttar från Sverige, deras verksamhet behövs. Men vad gäller dessa människor har de ett fritt val. De har föredragit att flytta utomlands därför att de där behöver betala mindre i skatt. Men vilket val har en arbetslös byggnadsarbetare i vårt land i dag? Är han välkommen och får han högavlönade arbeten i England, Frankrike, Tyskland eller vilket land man nu än väljer i Europa? Nej, svaret på den frågan är att han sannolikt skulle vara lika arbetslös där och dessutom inte hade någonting att leva på. Det är alltså fråga om vilket val människor har. Att välja arbetslösheten måste vara det absolut sämsta. Jag vet att regeringen säger att man syftar till att skapa tillväxt för att skapa fler jobb. Men var och en som lever i vårt samhälle i dag ser ju att det har gått i motsatt riktning. Arbetslösheten ökar för varje dag. Byggbranschen är en av de branscher som är värst drabbade. Jag kan inte se att det kan ha undgått Bo Lundgren. Till slut: Visst har det funnits nackdelar med subventionssystem, men det har gett -- den frågan kommer vi in på senare i dag -- goda bostäder till rimliga kostnader för de flesta av oss. Vi vet att Sverige inte är färdigbyggt. Det behöver byggas fler gruppbostäder, bostäder för människor som inte har en bostad i dag och göra det till rimliga kostnader. De medel som regeringen vill använda till det innebär en totalt fel väg. Eftersom Bo Lundgren efterlyser fler exempel tänker jag deponera det här numret av Byggnadsarbetaren. Det kan vara en intressant läsning för att se hur man kan skaffa jobb till dem som vill arbeta i dagens Sverige men som inte får det, därför att man från regeringens sida inte låter kommuner, landsting och statliga företag satsa som ett komplement till de privata företagen, som inte heller anser sig ha möjlighet att bygga i den utsträckning som de vill i dag. Det kanske kan ge litet mer uppslag för den fortsatta kampen mot arbetslösheten.

Herr talman! Det är sant att jag vid ett par tillfällen har försökt att få reda på vad regeringen vill göra och vilka ambitioner man har när det gäller bostadspolitiken. Vid varje tillfälle har en representant för regeringen talat om vad han eller hon anser om Socialdemokraternas politik. I och för sig skulle vi kunna ägna mycket tid åt att diskutera mitt partis politik, men jag tycker ändå att artigheten bjuder att vi den här gången ägnar oss åt den politik som regeringen har fört fram. Min fråga handlar om de löften som gavs i valrörelsen. Frågan löd: Hur kan det komma sig att en regering, vars partier i valrörelsen lovade att sänka boendekostnadena, nu lägger fram förslag som innebär kraftiga hyreshöjningar? Bland remissvaren finns det en rad olika beräkningar, men de allra flesta remissinstanser landar på en slutsats som innebär att en nybyggd trerummare kommer att kosta någonstans mellan 1 000 och 1 500 kr. mer i månaden. Detta är naturligtvis mycket anmärkningsvärt. Det är orättfärdigt i sig. Men det är ännu mer anmärkningsvärt, eftersom partierna i regeringen gav sken av att man skulle åstadkomma raka motsatsen, dvs. sänka boendekostnaderna. Jag anser det vara en felaktig politik att över huvud taget avveckla bostadsstödet. Det är ännu mera stötande att avveckla det på det sätt som man gör. I stället för att fördela bördorna någorlunda rättvist låter man dem som i dag står utanför bostadsmarknaden bära hela bördan. Jag ocn flera med mig som har haft möjlighet att växa upp och skaffa mig en bostad under Socialdemokraternas tid vid makten får behålla vårt bostöd.

Det vore intressant att få veta vad som menas med det. Finns det någon miniminivå som statsrådet förordar? Skall man ha kvar någon social målsättning när det gäller bostadspolitiken? Eller skall det helt överlåtas på marknadskrafterna att bestämma vilken lägenhetsstandard som man har råd med? Finns det någon ambition om en viss miniminivå? Grundbulten i den socila bostadspoliiken är att alla människor, oavsett inkomst och oavsett var man bor i landet, skall ha rätt till en rymlig och modernt utrustad lägenhet. Sedan har vi definierat vad som menas med detta. Innebär formuleringen i interpellationssvaret att det inte längre skall finnas någon som helst social målsättning? I finns det formuleringar som tyder på att det inte längre skall finnas en sådan målsättning, vilket leder mig in på nästa anmärkningsvärda avsnitt i interpellationssvaret. Regeringen skriver i kompletteringspropositionen att detta är den största förändringen av bostadspolitiken sedan 40-talet. Jag håller med om det. Visserligen var jag inte med under den perioden, men min historiekunskap säger mig att detta är den mest dramatiska omläggningen sedan 40-talet. Det förvånar och upprör mig att man, när man förbereder en så stor omläggning, ger remissinstanserna 14 dagar på sig att lämna synpunkter. Vi i riksdagens bostadsutskott får några korta veckor på oss att bereda förslaget.

Kräver inte anständigheten att man vid en så här pass stor förändring ändå ger tid för debatt, diskussion och dialog innan man genomför denna förändring?

Herr talman! Det är bra att den här interpellationen tas upp direkt efter den som var uppe tidigare och som gällde byggarbetslösheten. Frågorna hör ju självfallet ihop. Frågan om det kommer att byggas bostäder i framtiden utgör grunden för om vi över huvud taget kan erbjuda ungdomar nybyggda bostäder. Därom har vi uppenbarligen en del olika uppfattningar. Jag känner mig oerhört orolig inför framtiden, vilket vi också var inne på tidigare, över att man inte är särskilt intresserad av att bygga över huvud taget. Detta i sig driver ju också upp kostnaderna, eftersom de få nya lägenheter som byggs blir desto mer attraktiva. Det är bra att Lars Stjernkvist har framställt den här interpellationen, men det är beklagligt att han inte har fått svar på sina frågor. Lars Stjernkvists fråga till ministern handlade om en god bostad åt alla och i vilken mån man skall ha kvar denna målsättning. Garantin om en god bostad finns inte med. Den garanti som tas upp i svaret gäller att man skall sänka produktionskostnaderna. Därom kan det inte råda något tvivel. Det är bra om produktionskostnaderna sänks. Kostnaderna är väldigt höga. Men det talas ensidigt om detta och inte alls om kvalitetsaspekten. Svenska bostäder är i regel av mycket hög kvaltitet, om man jämför med andra länder, t.ex. med England, där man bygger billigare men med betydligt sämre kvalitet på bostäder. Det är sådant som också måste vägas in. Jag skall inte upprepa Lars Stjernkvists kommentarer angående det nya förslaget till bostadssubventioner, om remisstiden och om det sätt på vilket frågan har hanterats. Men regeringens hantering är mycket ansvarslös, tycker jag. När man lägger fram ett så pass stort förslag, är frågan hur man skall kunna använda sig av det. Man måste ge dem som är berörda -- och det är en stor del av svenska folket, hyresgästorganisationer m.fl. -- Jag tycker också att det är märkligt att Bo Lundgren i svaret tar upp exempel på att de hittillsvarande bostadssubventionerna inte är fördelningspolitiskt effektiva. Jag kan hålla med om att det är problematiskt. De bostadssubventioner som vi har haft fram till i dag är inte tillräckligt fördelningspolitiskt effektiva. Det är många som har tagit upp olika delaspekter i det fallet. Men på vilket sätt kommer det med det nya förslaget att fördelningspolitiskt bli bättre? Hur kommer de som bor i vanlig hyresrätt och som inte kan tjäna på sitt boende i form av att de äger sin bostad att gynnas? Det finns en rad exempel på hur man har kunnat göra kapitalförtjänster genom att bygga någorlunda billigt och sedan sälja betydligt dyrare. Sådant är naturligtvis lovvärt att komma åt, men jag tror inte att det är dessa fördelningsaspekter som man talar om. De finns ju inte med i de förslag som har kommit från regeringen. Därför funderar jag över varför de finns med i det här svaret. Det återstår en rad frågor när det gäller garantin om en god bostad. För min del konstaterar jag att regeringen inte är intresserad av någon sådan garanti. Löftet om att sänka hyrorna är regeringen inte i stånd till att uppfylla, eftersom man inte lägger fram några förslag av den typen.

Herr talman! Statsrådet fortsätter att med en papegojas envishet diskutera socialdemokratisk bostadspolitik. Okej då: Är det rimligt att en trerumslägenhet kostar 11 000 kr. per månad. Svaret är nej. Jag tycker inte att det är rimligt, men för att fortsätta den här stegvisa analysen: Vad är det då för orsak? Statsrådet drar automatiskt slutsatsen att det är subventionerna, reglerna, som är orsaken till att en trerumslägenhet kostar 11 000 När jag ser på underlaget för regeringens förslag om en fullständig förändring av bostadspolitiken, hittar jag ingen analys, ingenting som tyder på att det skulle vara på det där viset. Låt mig bara ta en faktauppgift som talar emot statsrådets teori. De hus som har byggts utan subventioner, kontorslokaler, drar en kostnad som är precis lika hög som den för lägenheter. Den del av bostadsmarknaden som redan i dag styrs av marknadsmekanismer är inte billigare än den del som styrs av subventioner. Detta är en komplikation som gör att åtminstone jag blir ödmjuk inför problemet och inte drar några snabba slutsatser. Det är viktigt att ställa de här frågorna. Det som gör mig så skrämd är att statsrådet inte har tid att vänta på svaret på sina egna frågor. Vad jag försöker säga, och vad rader av remissinstanser säger, beträffande den nya bostadspolitiken är att regeringens frågor visst är befogade men att den lösning som anvisas kommer att göra tillvaron etter värre. De ungdomar som i framtiden försöker skaffa sig en lägenhet kommer att tvingas betala mer för sin lägenhet än vad vi som redan bor i bra lägenheter gör. Dessutom kommer ungdomarna att vara tvungna att acceptera en lägre standard. Kostnaderna kommer att öka, inte minska. Detta var upprinnelsen till den här interpellationen, inte att statsrådet ställde fel frågor utan att de svar som han anvisar enligt alla tillgängliga fakta tyvärr tyder på att problemen förvärras.
Herr talman! Statsrådet frågade om jag och Lars Stjernkvist anser att det är rimligt med en produktionskostnad på 11 000 kr. för en vanlig trerumslägenhet. Mitt svar blir att det är ett mycket högt pris. Men jag tycker att statsrådet kommer undan litet för lätt. Min motfråga som jag också ställde inledningsvis är: Anser statsrådet Bo Lundgren att ungdomar som har exempelvis ett beredskapsarbete eller genom regeringens försorg ett lågt betalat praktikarbete själva skall betala 11 000 kr. direkt i hyra? Är det alternativet? I mitt parti har vi varit mycket intresserade av att diskutera hur bostadssubventionerna skall se ut. Vi tycker, som jag sade inledningsvis, att det finns en rad problem med det system som vi har haft hittills och att det finns all anledning att reformera det. Men det sätt som regeringen använder -- tidspressen och långtgående slutsatser om att totalt slopa bostadssubventionerna -- tar man ju bort all diskussion och allt intresse för förändring. Detta sätt är oacceptabelt. Vi har redan tidigare tillsammans med Socialdemokraterna och Miljöpartiet lagt fram förslag om en annan bostadspolitik med räntelånesystemet. Det fördes diskussioner, och från vår sida lades det också fram mer långtgående förslag om en sänkning av hyrorna för de flesta. Det handlar alltså inte om ett antingen--eller. Vi kan visst diskutera hur bostadssubventionerna skall se ut, men jag tror inte att vi får en bra bostadspolitik, en bra bostad till rimligt pris, utan någon form av subventioner. Här tycker jag att statsrådet inte svarar på Lars Stjernkvists fråga. Hur skall ungdomar, även om man ser det hela på ett par års sikt som förändringarna skall ta, ha råd att betala hyran? Jag tror att 11 000 kr. är ett högt pris. Det går att pressa det. Jag tror att t.ex. ökad konkurrens är bra, men vi vet ju att produktionskostnaden har sänkts. Det har blivit en sänkning från den extremt höga nivån 1990/91. Vi är nog på rätt väg. Men det handlar också om att inte avstå från de kvalitetskrav som vi har i Sverige. Det rör sig också om att inte avstå från kraven på tillgänglighet när det gäller handikappade. Det finns en rad krav som är rätt unika för Sverige. Jag hoppas att man inte i ett svep tar bort dessa krav. Det finns ju tecken som tyder på detta. Det pris som vi måste betala måste också inkludera hänsyn till handikappade och till att ungdomar skall kunna få en bra bostad utan att behöva vänta 20 år i en kö som inte längre finns.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

Det skulle vara spännande att höra vad som är ett icke försiktigt förslag om detta är ett försiktigt förslag. Jag vill säga något om det socialdemokratiska alternativet. Jag tror att ett villkor för att hålla nere kostnaderna i nyproduktionen är att vi har en jämn produktion. Jag tror också att en viktig bidragande orsak till att byggpriserna steg kraftigare än övriga priser i slutet av 80-talet var just att vi hade en mycket kraftig nedgång i byggandet. När man sedan startar från en mycket låg nivå är det dyrt att bygga. Också detta talar mot regeringens förslag, eftersom det, enligt alla förståsigpåare, innebär en dramatisk minskning av byggandet. Det kommer att förvärra en redan allvarlig byggkris nästa år. Detta argument talar alltså emot regeringens förslag. Jag har förstått att statsrådet inte är så mycket för det finstilta i politiken. Det är sant att byggpriserna har stigit snabbare än övriga priser under 80-talet. Men det som är intressant är att byggpriserna under första delen av 80-talet följde övrig inflation. Om statsrådets teori då var sann, att det är subventionerna som är boven i dramat, kan den i alla fall inte vara hela sanningen. Den var i alla fall inte sann under den första delen av 80-talet. Under andra delen av 80-talet var den sann. Då steg byggpriserna snabbare. Men min analys av vad det kan ha berott på är, enligt min mening, minst lika trovärdig. Vi får inte glömma bort att detta i grunden är en ideologisk fråga. Inget av alternativen, vare sig den renodlade marknadslösningen eller den totalreglerade ekonomin, är invändningsfritt. Det finns naturligtvis nackdelar i båda systemen. Men ytterst är det en ideologisk fråga var någonstans på denna skala man hamnar. Om man, som vi socialdemokrater gör, menar att alla människor skall garanteras en rymlig och bra bostad, måste man vara beredd att gå in både med regler och med subventioner. Det har naturligtvis ett pris. Det medger jag. Men vi är beredda att betala det priset för att ge alla den möjligheten. Avslutningsvis vill jag ställa en fråga.

Herr talman! Jag ber att få tacka biträdande finansministern för svaret på min interpellation. Jag har ställt tre frågor. Den första frågan gäller om regeringen är beredd att visa en större öppenhet. Den frågan tror jag behöver diskuteras rejält. Bo Lundgren beskyllde nyss motdebattören Lars Stjernkvist för att vara igendammad. Vi får väl se hur öppen och dammfri biträdande finansministern själv är. När det gäller statsrådets svar på de två övriga frågorna är jag nöjd med beskeden. Jag har i varje fall inte tillgång till något material som ger mig anledning att ifrågasätta statsrådets svar på de punkterna. Jag delar statsrådets uppfattning att regeringen inte kan återkalla ett tillstånd. I så fall får det bli en sak för finansinspektionen, som har att bevaka frågor som gäller en sund utveckling av en banks verksamhet. Så till den första frågan. Statsrådet tycker kanske att jag går in för mycket på detaljer. Men jag anser inte att vi har fått full klarhet i frågan om vilka principer regeringen följer när den beviljar banker tillstånd att köpa organisationsaktier i vad som bukar kallas bankfrämmande verksamhet. När regeringen den 20 januari i år gav S-E-Banken tillstånd att köpa aktier i Skandia fick Bo Lundgren skarp kritik i Dagens Nyheter för att ha tänjt på lagstiftningen och för att ha gett ett 'besynnerligt tillstånd''. När Bo Lundgren fick chansen att här i riksdagen redovisa hur regeringen tillämpar lagstiftningen i sådana här fall lyckades han inte riktigt klargöra vilka minimikrav som bör ställas när det gäller att ge tillstånd. Förtroendet för regeringens hantering blev väl heller inte starkare när regeringen sedan vägrade riksbanken full insyn i det material som låg till grund för tillståndet. Nu har Bo Lundgren en chans att informera riksdagen om dessa saker. Jag utesluter inte alls att statsrådet kan komma att ge oss nya värdefulla upplysningar. Jag vill börja med riksbanken. Känner statsrådet till om det någon gång i riksbankens historia har hänt att ett departement har vägrat riksbanken insyn i handlingar som banken har begärt att få ta del av? Och anser Bo Lundgren att det i grunden är fel att riksbanken, som är kreditgivare beträffande banker och som i en krissituation har ansvaret för att vårt finansiella system fungerar, vill ha närmare information om en utveckling där en samverkan signaleras mellan landets största affärsbank och landets största försäkringsbolag? Bo Lundgren ställer S-E-Bankens affärsintresse mot riksbankens intresse som övervakare av det finansiella systemet. Vidare får S-E-Bankens affärsintresse väga tyngre. Varför? Anser statsrådet att situationen på finansmarknaden är så idyllisk att riksbanken inte behöver följa utvecklingen så noga? Eller vad är det fråga om? Riksbanken kan ju fungera som remissinstans i sådana här ärenden. Skall riksbanken i något annat fall som kan bli aktuellt ta ställning, måste det vara bekant vilka villkor som gällde för S-E-Banken för att man skall kunna göra en likvärdig bedömning av andra banker. Bo Lundgren gick, med anledning av min fråga om minimikrav, närmast in på frågan om vilka krav som inte bör ställas i sådana här sammanhang. Men han har sagt att något krav på ett reellt samarbete vid förvärvstillfället inte finns. Det praktiska samarbetet sker givetvis efter förvärvet. Men det måste åtminstone före tillståndet finnas en krok att haka upp samarbetet på. Helst bör det finnas ordentliga samarbetsavtal. Men om inte det finns, måste man kunna ha något som det är substans i, något handfast. Måste inte samarbetsplanerna, Bo Lundgren, vara så konkreta att de i varje fall är välkända för företagsledningen i det andra företaget? Jag vill fråga: Är det regeringens uppfattning att det är en självklar sak att regeringen vid hanteringen av ett sådant här tillståndsärende skall förvissa sig om att sådana här samarbetsplaner är välkända för företagsledningen i det andra företaget?

Herr talman! Statsrådet sade att dammet yr runt statsråden när de rör sig ute i samhället. Det kan jag förstå. I dessa tider är det inte så konstigt om det sker. Men problemet är att det behövs friska fläktar in i finansdepartementet också bland alla hemliga dokument och gråzoner. Ni behöver öppna fönstret för att det skall komma in litet friska fläktar i finansdepartementet. Jag ställde frågan om riksbanken, och Bo Lundgren ger när det gäller sekretesslagen uttryck för att han har gjort en bedömning och att den är godtagbar. Man kan uttrycka det på det sättet. Den är godtagbar om man ger riksbanken en mycket begränsad roll som övervakare av det finansiella systemet i det samlade ansvar som Bo Lundgren talade om. Det är där jag är kritisk. Avvägningen mellan S-E bankens affärsintresse och riksbankens allmänna intresse har regeringen gjort på ett sätt som utgår ifrån att riksbanken har ett ganska svagt intresse gentemot det aktuella affärsintresset. Jag menar att situationen inte är så idyllisk på finansmarknaden att man kan undervärdera detta. Jag anser att en remissinstans -- riksbanken är en tung remissinstans och kan komma i fråga för remisser även i fortsättningen -- bör ha möjlighet att mer permanent kunna hålla sig informerad om den här frågan. När det gäller det som statsrådet sade om samarbetsplanerna vill jag höra om jag verkligen skall tolka statsrådets besked som att de tidningsuppgifter som har förekommit är riktiga. Här får S-E-banken regeringens tillstånd på grundval av samarbetsplaner med Skandia, men samarbetsplanerna är inte ens kända av företagsledningen i Skandia.

Herr talman! Jag har studerat förarbetena till sekretesslagen. Där talas det om hur man skall göra när det finns motstående intressen. Jag kan inte förstå annat än att regeringen i och för sig har gjort en bedömning och kommit fram till en slutsats som bygger på värderingen att riksbankens allmänna intresse är lågt. Vid en annan bedömning av riksbankens allmänna intresse går det att komma fram till en annan slutsats enligt sekretesslagen. Dels är det fråga om en avvägning, dels står det i kommentaren till sekretesslagen att hänsyn bör tas till om uppgifterna blir sekretessbelagda hos den mottagande myndigheten i samma utsträckning som hos den utlämnande. Givetvis skall den mottagande myndigheten ha behov av uppgifterna för sin verksamhet. Bo Lundgren och regeringen har gjort bedömningen att riksbanken inte har detta behov, utan affärsintresset för S-E-Banken väger tyngre. Jag är benägen att göra den motsatta värderingen av sammanvägningen. Det är självklart för mig att om man köper en liten del av aktiekapitalet, och det ställs speciella krav på att man skall redovisa att det finns ett samarbete som underlag för att det skall vara fråga om organisationsaktier, får det naturligtvis inte vara fråga om lösa samarbetsplaner. Det är onormalt, och ganska orimligt, att inte ens företagsledningen eller andra i företaget känner till vari dessa samarbetsplaner består. Vi skulle kunna fortsätta och diskutera frågan ytterligare, Bo Lundgren, men det här är mitt sista inlägg. Jag vill rikta klander mot regeringen när det gäller hanteringen i förhållande till riksbanken. Eftersom jag inte har fått ta del av det fullständiga materialet, kan jag inte säkert säga vilken slutsats man skulle ha kommit fram till. Men det är många oklara saker i denna affär.

Herr talman! Jag ber att få tacka skatteministern för svaret. Det är glädjande att den fråga jag har aktualiserat för närvarande bereds i departementet. Det är särskilt glädjande att översynen har den utgångspunkt jag efterlyser, nämligen att regelverket även inom bankväsendet måste anpassas och följa den utveckling som sker i samhället och att det måste finnas en öppenhet för okonventionella lösningar. Egentligen borde jag vara så nöjd med svaret att ytterligare debatt skulle vara överflödig. Det finns emellertid en fråga som bekymrar mig något, nämligen tidsfaktorn. Frågan bekymrar för övrigt inte bara mig utan även tusentals människor i vår glesbygd. Postens rationaliseringsverksamhet, som innebär att ca 1 000 kontor skall läggas ned, varav cirka hälften i glesbygd, pågår just nu för fullt. Jag har i min interpellation talat om den s.k. dominoeffekten. Ramlar ett postkontor på en ort, kanske ledningen för banken finner att orten inte ger underlag för ett bankkontor heller. Så läggs bankkontoret ned. Sedan ramlar den ena servicefunktionen efter den andra -- precis som dominobrickor. I rådande samhällsekonomiska läge kan man lugnt utgå från att service som redan har dragits in knappast kommer att återuppbyggas. Tiden är därför dyrbar. Om det efterlysta lagförslaget skall ingå i den proposition, med förslag till ändringar i banklagstiftningen till följd av EES-avtalet som planeras till hösten, ser jag risker för en betydande tidsutdräkt. Det har redan gått ett år sedan frågan först aktualiserades, och det är risk att det kommer att gå två år innan den slutligen är avgjord. Det står faktiskt inte i bankrörelselagen att det skulle vara förbjudet för en bank att tillhandahålla vissa posttjänster. Det handlar om hur finansinspektionen tolkar frågan. Som det för närvarande ser ut inom bankväsendet inom vårt land har jag stor förståelse för att finansinspektionen är restriktiv i sina tolkningar och att banksäkerheten sätts högt. Men i det här fallet tycker jag att tolkningen verkar onödigt strikt, för att inte säga formell, särskilt mot bakgrund av att en liberalisering av banklagstiftningen i berört avseende är på gång. Det kan ju knappast vara ägnat att äventyra banksäkerheten om bankpersonalen vid sidan av sina ordinarie arbetsuppgifter lämnar ut ett och annat postförskott. Kan statsrådet eller departementet ge finansinspektionen råg i ryggen att redan nu tolka bankrörelselagen mer extensivt och generöst i avvaktan på att den aviserade lagändringen kommer till stånd?

Herr talman! Jag har sett att näringsutskottet förutsätter att det krävs en lagändring. Jag vet inte om det förhåller sig på det sättet. Men det händer redan nu att myndigheter förekommer ny lagstiftning i sin rättstillämpning i sådana fall då den förväntade lagstiftningen är till förmån för den enskilde jämfört med gällande lag. Låt mig ge ett exempel från levande livet, även om exemplet kan framstå som udda i det här sammanhanget. Fylleri var en straffbar gärning ända in på 1970 talet. Det började sedan framstå som klart att fylleri skulle avkriminaliseras. Då utfärdade riksåklagaren en rekommendation till landets alla åklagare att de skulle sluta att väcka åtal för fylleri och lägga ned redan väckta åtal som inte var avgjorda i domstol. Detta gjorde riksåklagaren innan den nya lagstiftningen hade trätt i kraft, dvs. han förutsåg att den skulle komma och att den skulle vara till den enskildes förmån. Jag tänkte mig någon liknande syn i det här fallet. Jag vill naturligtvis inte att ministern skall bli ett fall för konstitutionsutskottet. Men någon form av informell kontakt mellan departementet och finansinspektionen kan väl tänkas för att undersöka om detta är en tolkningsfråga?

Herr talman! Som jag sade inledningsvis har jag all anledning att vara nöjd och belåten med svaret. Statsrådet har av sina politiska motståndare fått öknamnet ''turboministern''. Jag tar inte det ordet i min mun som ett öknamn, utan jag använder det i positiv bemärkelse. Jag och alla människor som bor i glesbygd, och som är oroliga över sin postservice, hoppas att statsrådet lever upp till benämningen och lägger in turbon och försöker få den nödvändiga översynen till stånd så snart som möjligt.

Herr talman! Annika Åhnberg har frågat mig om, och i så fall när, regeringen kommer att upprätta en långsiktig plan för hur trafikens negativa miljöeffekter skall minskas samt vilka åtgärder regeringen vill föreslå och är beredd att genomföra för att minska trafikens negativa miljöeffekter. Låt mig inledningsvis säga, att jag helt delar Annika Åhnbergs uppfattning att trafikens negativa miljökonsekvenser måste minskas. Enligt regeringsförklaringen skall miljöpolitiken utgå från vad naturen långsiktigt tål. När det gäller trafiken framhålls särskilt att arbetet med att ersätta fossilbränslen med biobränslen skall påskyndas. Riksdagen har år 1991 beslutat om en strategi för ett miljöanpassat transportsystem. I denna strategi ligger ett långsiktigt arbete inriktat på flera områden. Jag vill speciellt nämna trafikens kostnadsansvar och användning av ekonomiska styrmedel, det internationella miljösamarbetet, forskning och åtgärder avseende fordon och drivmedel samt arbetet med storstädernas trafikproblem. När det gäller behovet av en långsiktig plan för att minska trafikens negativa miljöeffekter, vill jag hänvisa till det uppdrag regeringen har givit till trafikverken att gemensamt och i samråd med naturvårdsverket årligen till regeringen lämna en miljörapport. I den årliga miljörapporten skall trafiksektorns och de olika trafikslagens påverkan på miljön beskrivas. Rapporten skall också innehålla en redovisning av hur trafiksektorn och de olika trafikslagen kan bidra till att riksdagens fastlagda mål för den svenska miljöpolitiken uppfylls. Bland dessa mål är det särskilt de som avser utsläppen av koldioxid, kväveoxider, flyktiga organiska föreningar och cancerframkallande ämnen samt luftkvalitet i tätorter som har betydelse när det gäller trafiksektorn. Trafikverken skall i samråd med naturvårdsverket föreslå sektorsmål för resp. trafikslag. Av rapporten skall framgå vilka åtgärder som har vidtagits, som har planerats och som behövs för att målen skall kunna uppnås. Tillsammans med naturvårdsverkets kommande redovisning av uppdraget om åtgärder mot klimatförändringar och aktionsprogram Miljö 93, som båda bl.a. kommer att innehålla förslag till åtgärdsprogram för trafiksektorns miljöproblem, bildar trafikverkens årliga miljörapporter underlag för regeringens ställningstaganden inom detta område. När det gäller Annika Åhnbergs båda frågor om åtgärder väljer jag att besvara dem samlat genom att redogöra för de förslag som regeringen lämnat till riksdagen och åtgärder som nyligen vidtagits. I kompletteringspropositionen anges att en samlad översyn av användningen av ekonomiska styrmedel inom transportsektorn kommer att genomföras. Tre prioriterade områden pekas ut där miljöaspekterna bör utredas. Det första området gäller beskattningen av bilförmåner, där det är ett problem från miljösynpunkt att förmånstagaren inte direkt belastas med en egen rörlig kostnad för den privata användningen av bilen. Bilförmånsreglerna behandlas för närvarande av en särskild utredare i samband med en översyn av vissa regler i inkomstslaget tjänst . I detta utredningsarbete kommer även miljöaspekterna på bilförmånerna att beaktas. Det andra området gäller ett system för miljöklassning av bensin. Naturvårdsverket kommer att ges i uppdrag att utreda hur ett sådant system kan utformas och lämpligheten av att bl.a. Det tredje området gäller beskattning av den tunga trafiken, där en särskild utredare har fått i uppdrag att utreda kilometerskatten och lämna förslag till ett nytt beskattningssystem för dieseldrivna fordon Regeringen anser att miljöklassningen av fordon och drivmedel behöver utvecklas i ett europeiskt perspektiv och i största möjliga utsträckning på sikt harmoniseras med EG:s bestämmelser. Storstädernas möjligheter att utnyttja ekonomiska styrmedel i sin trafikpolitik behöver ses över. Vidare bör miljöklassificering studeras inom sjöfartens och luftfartens områden. När det gäller framtida fordonskrav vill jag hänvisa till ett dokument som utarbetats inom EFTA:s expertgrupp för motorfordon och som EFTA i dagarna översänt till EG-kommissionen. Det beskriver vilka punkter man anser vara viktiga att beakta inför kommande gemensamma europeiska krav. EFTA-förslaget innebär att man för nya fordon skall tillämpa kravnivåer som är baserade på bästa tillgängliga teknik, kombinerade med hållbarhetskrav och ett effektivt system för kontroll av fordon. Detta bör enligt min mening vara våra krav inför diskussionen med EG om kommande gemensamma bilavgasregler med sikte på ikraftträdande år 1996. I EFTA-dokumentet anges också att användningen av ekonomiska styrmedel bör uppmuntras. Det är också så att intresset för, och även behovet av, miljöklassning i kombination med användning av ekonomiska styrmedel har ökat i EG-länderna. Annika Åhnberg tar också upp frågan om utsläppen från arbetsfordon och arbetsmaskiner. De relativt stora utsläppen från dessa källor har uppmärksammats av regeringen. Naturvårdsverket har därför fått i uppdrag att redovisa ett förslag till avgaskrav. Annika Åhnberg framhåller att substitutionsprincipen måste tillämpas när det gäller drivmedel. Substitutionsprincipen finns i lagen om kemiska produkter och innebär att den som hanterar eller importerar en kemisk produkt skall undvika sådana produkter som kan ersättas med mindre farliga produkter. En tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och förbud som behövs för att lagen skall efterlevas. Naturvårdsverket har i en informationsskrivelse angivit att volymen och tillgängligheten av s.k. miljödiesel, dvs. miljöklass 1 och 2, kommer att öka successivt och att en övergång till dessa bränslen i första hand bör ske inom storstadsområdena. Informationen utgör en vägledning för de lokala tillsynsmyndigheterna vid tillämpningen av substitutionsprincipen när det gäller drivmedel. Substitutionsprincipen har tillämpats när det gäller dieselbränsle i beslut som har fattats i Stockholm och Göteborg.
Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret på min interpellation. Det skulle förvåna mig mycket om miljöministern är nöjd med detta sitt svar. Jag är det inte. Interpellationssvaret redovisas tämligen pliktskyldigt ett antal pågående utredningar, men ingen bakomliggande ambition från regeringen. Av interpellationssvaret att döma får vi vänta till 1993-- 1994 innan regeringen på grundval av alla dessa utredningar kommer att försöka lägga fast någon egen ambition. Det är alldeles för sent. De beslut som vi nu fattar, formar våra transportsystem 50 år framåt i tiden. Därför behövs det framtidsvisioner som bygger på vad som är tekniskt möjligt och vad naturen tål. Varför tillsätter inte regeringen en framtidsutredning på trafikens område? Varför låter man inte forskare beskriva hur den möjliga framtiden ser ut och hur vi kan nå dit? Sedan kan vi bryta ner den visionen i tidsperioder och lägga fast ambitioner. Att t.ex elbilen har fått en renässans runt om i världen bottnar egentligen i det politiska beslut som fattades i Los Angeles om att en viss andel av bilparken år 2010 skulle vara eldriven eller skulle vara hybridbilar. Varför kan inte den svenska regeringen ha motsvarande ambitioner för storstadstrafiken i Sverige? Bilåkandet har utan tvekan sina fördelar. Det har möjliggjort boende i glesbygd, det har möjliggjort för handikappade att röra sig friare i samhället och det har möjliggjort för människor att träffa släkt och vänner. Men lika tveklöst som det finns fördelar finns det nackdelar. Transportsystemen är energislukande, nedsmutsande och bullriga. Vi vet att de ger upphov till olyckor som dödar och invalidiserar människor. Vi vet också att viktiga naturvärden går till spillo när man drar fram vägar och när utsläppen i känsliga områden ökar. Trafiken bidrar också till den s.k. växthuseffekten genom koldioxidutsläpp, eftersom fordonen drivs med fossilbränslen. Slutligen vet vi ju att t.o.m. bekvämligheten med bilåkandet upphör när köerna blir långa och framkomligheten begränsad. Det görs redan nu årligen miljardförluster i distibutionssystemen av varor på grund av sådana problem. Utan att moralisera kring bilåkandet måste vi inse att trafiken innebär problem som måste hanteras med en helt annan beslutsamhet än hittills. I svaret säger miljöministern att miljöklassning av bensin skall övervägas, men i interpellationen föreslog jag att man skulle förbjuda den blyade bensinen i enlighet med substitutionsprincipen. Det finns ju oblyade bränslen som ersättning. Varför kan man inte ta bort detta miljöförstörande bränsle? Bilförmåner skall ses över, och det är bra, men inte tillräckligt. Trafiken är i hög grad ett tätortsproblem. Mot bakgrund av att en allt större del av jordens befolkning, och så även i Sverige, bor i städer, är det oerhört viktigt att just städernas trafikproblem löses. Det har ju förts förhandlingar i Sverige för storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö. Det finns en del oenigheter i dessa förhandlingar, men också stor enighet kring de satsningar som rör kollektivtrafiken. Såvitt jag förstår har dock staten ännu inte betalat ut sin del av resurserna för kollektivtrafiksatsningar. Projekten har inte satts i gång. Jag undrar varför. När skall regeringen i de här diskussionerna ta sig an sådana tunga aktörer som bilindustrin och oljeindustrin? Det är pinsamt att höra hur de står och skyller på varandra som småpojkar som har slagit sönder en fönsterruta:''Det var inte jag. Det var han. Det är inte mitt fel.'' Så var det t.ex. när det gick så långsamt med att införa katalysatorerna i Sverige. Faktum är att problemen är så stora att varje aktör måste sluta att peka på de andra och i stället se till hur de själva kan ta sitt ansvar. Här behöver de uppenbarligen hjälp på traven av politikerna. Det verkar inte som om regeringen tänker bistå med den hjälpen. Det finns ytterligare några frågor som jag gärna skulle vilja ha svar på. Kan man tänka sig att belasta transporter med högre avgifter? Näringslivet har ju genom sina just-in-time-system vältrat över en del av kostnaderna för lagerhållning m.m. på samhället. Därmed har de gjort kostnaderna osynliga för sig själva, men de är naturligtvis mycket märkbara i samhällsekonomin. När allt kommer omkring utgör transporterna ändå en låg andel av kostnaderna i de flesta branscher. Borde man inte då föra tillbaka de kostnader som rättmätigt hör till företagen, genom att belasta transporterna med högre avgifter? Ersättning för kilometerskatten tas upp. Det är också mycket bra. Men vilken ambitionsnivå har man för denna ersättning av kilometerskatten med ett annat system? I det internationella perspektivet borde det vara viktigt att Sverige har en mer aktiv roll. Det är ju inte en fråga om problemen kommer att bli akuta, utan frågan är ju när man i övriga Europa kommer att börja ställa krav på elbilar, andra distributionssystem och bättre kollektivtrafiksystem. Borde inte Sverige vara mer aktivt i de diskussionerna, i stället för att vänta så passivt? Man får en känsla av att vårt Europaperspektiv nu bara handlar om vår egen integration. Men jag tror att Sverige redan nu måste vara mycket aktivt i diskussionen kring de framtida trafiksystemen. Vi vet inte när, eller ens om, vi blir medlemmar. Det finns många länder utanför EG och EFTA som borde dras in i detta. Till sist bara några ord om biobränslen. Vad gör regeringen i praktiken för att ge biobränslena litet bättre skjuts och en större roll när det gäller trafiksystemen? Det finns t.ex. jord och skogsbruk som skulle kunna vara självförsörjande med en stor del av sitt bränslebehov. Jag tror att man skulle kunna nå mycket långt om man satsade på att utveckla litet försöksverksamhet kring det här, men ingenting händer på det området heller. Detta berör ju också arbetsfordonen. Där är passiviteten upprörande. Problemet har varit känt länge. Att sätta i gång och utreda avgaskraven nu är visserligen välkommet, men det är mycket senkommet. Kommunerna skulle behöva göra en trafikplanering som var bindande. Det är många frågor som jag hoppas kommer att få sitt svar.
Herr talman! Jag är ständigt lika imponerad över allt det som regeringen förväntas göra fortare än någon annan. Jag förstår att det är de förväntningarna som talar sitt tydliga språk. Det kan inte alltid vara fel att utreda först. Det är precis det som vi gör. Jag har redovisat en hel katalog av utredningar som inte var gjorda tidigare, och som inte heller var igångsatta tidigare, och som alltså måste göras nu i stället för tidigare, vilket vi också gör. Jag skall inte repetera dem. Jag tror dessutom att det är viktigt att vi är överens om en sak, nämligen att när det gäller infrastruktursatsningar skall naturligtvis inte den här regeringen anklagas för det dåliga tempo som kännetecknade 70 och 80-talet i den delen. Det är ju först nu under senare tid som satsningarna har kommit i gång någorlunda. De har också kommit att gälla järnvägen och snabbtågen. Det är viktigt att sila ut de värsta överdrifterna från debatten. Jag tror att vi kan vara överens om några av de grundläggande sakerna. Trafiken är viktig ur miljösynpunkt. Därför är det också viktigt att hitta metoder och medel som gör att vi kan hantera dessa frågor. När den här regeringen satsar hårt på ekonomiska styrmedel är det naturligtvis ett uttryck för detta synsätt. Varje förorenare skall bära sina kostnader. Jag behöver inte påpeka sådana självklarheter som att vi vill gå vidare och införa etanol. Då gäller det naturligtvis att kunna redovisa hela kedjan från början till slut, från producent och fram till konsument. Det tar något längre tid. Vi kan avskaffa skatt på ren etanol, och vi kan gå vidare med inblandningsetanol, men det är viktigt att se till att hela systemet fungerar gemensamt. Därmed har jag besvarat några av de frågor som har ställts. När det gäller detta med att följa efter USA är det självfallet så -- och det är precis vad som står i regeringsförklaringen -- att jag redan har haft överläggningar med några bilföretag. Jag kommer att ha flera. Efter dessa överläggningar har jag ett intresse av att sammanfatta detta i en slutsats, dvs. vad vi kan göra för att sätta upp realistiska målår för att kunna åstadkomma en förändring på sikt i de långsiktigt trögrörliga systemen. Jag tycker att man skall ha ett underlag för det, även om kunskapsinhämtandet sker på ett informellt sätt. Det är dessutom så att bilföretag som räknar med att finnas kvar i framtiden gör klokt i att se detta som en viktig konkurrensfaktor. Det tror jag att svenska bilföretag förstår. Vi har ju inte så många, men de är viktiga åtminstone för vår hemmamarknad och även internationellt på lastbilssidan. Det finns en motsägelse i det Annika Åhnberg säger om en framtidsutredning. De utredningar jag redovisar här är konkret inriktade, och en del förslag är avsedda att genomföras redan före årsskiftet. Vi har utgångspunkten att det som kan och skall göras, skall göras så snabbt som möjligt. Därför arbetar vi systematiskt på en rad olika områden. När det gäller blyad bensin exempelvis är det inte uteslutet att komma fram till ett förbud. Men det finns fortfarande vissa tekniska hinder som man inte kan bortse från. Ingen skulle vara gladare än jag om man kunde förbjuda bly i bensin över huvud taget. Vi har inte vågat gå in på den linjen utan en utredning där även de frågorna klaras ut. Vi är nu uppe i litet drygt en miljon katalysatorbilar i Sverige. Det hade varit ännu fler om vi i mitt parti hade fått som vi velat redan före valet 1985. Då var vi ganska ensamma.
Herr talman! Jag tackar för detta ytterligare svar. Miljöministern tycks besvärad av att det ställs höga krav på regeringen. Men åtar man sig regeringsansvaret får man väl räkna med det, och särskilt som denna regering i sin regeringsförklaring anger miljöpolitiken som det fjärde av fyra högst prioriterade områden. Det kan inte alltid vara fel att utreda, säger miljöministern. Det är klart. Men det kan inte heller alltid vara rätt att utreda år ut och år in. Någon gång måste man komma vidare. Jag tycker i och för sig inte att det är något fel med de utredningar som har redovisats. Vad jag saknar är en bakomliggande ambition och ett helhetsperspektiv på trafiksystemen. Det var vad jag var ute efter när jag talade om en framtidsutredning, fast det låter litet tråkigt. Vad jag menar är att man borde formulera en framtidsvision. Vi vet att vi är långtifrån att klara av de krav naturen ställer på oss när det gäller att få ner t.ex. kväveutsläppen och koldioxidutsläppen. Samtidigt vet vi att mycket av dessa problem är tekniskt möjliga att hantera. Men vi tycks på den politiska nivån sakna förmågan att sätta ihop befintlig och möjlig teknik och få den att verka i riktning mot de problem vi avser att lösa. Det får väl vara ett kollektivt ansvar för opposition och regering. Jag tror att man skulle samla denna diskussion och göra en framtidsvision i det långa perspektivet, säg femtio år. Hur kan vårt samhälle se ut om femtio år? Hur kan trafiksystemen se ut, om vi fr.o.m. nu går in för att utnyttja den bästa tekniken och hela tiden tänker på de krav naturen ställer? Sedan skall vi se vad ett sådant framtidsperspektiv kräver av oss i politiska beslut här och nu. Det är någonting som den tidigare regeringen inte har tagit sig för med att göra. Men det kan inte vara någon ursäkt för den nuvarande regeringen att inte heller göra det. Vi måste utnyttja all vår mänskliga fantasi och kreativitet om vi skall kunna hantera dessa problem. Jag utgår från att vi behöver fortsatt avancerade transportsystem. Vi kommer säkert inte heller ifrån att ha transportsystem som i hög grad är individbaserade. Vi måste göra vad vi kan för att ge dem en bättre miljöanpassning. Det var positivt att höra att det finns en möjlighet att man kan tänka sig att helt förbjuda det blyade bränslet. Det skulle ha en stor betydelse konkret men också symboliskt, om man kan hantera de kvarstående tekniska problemen. Däremot fick jag inte något svar på mina frågor om storstadstrafiksatsningarna, där staten är en av de tunga aktörerna som skall bidra med stora resurser. De skulle också spela en roll sysselsättningsmässigt. Det är intressant att höra att det förs en diskussion med bilindustrin. Men varför skall den diskussionen föras i slutna rum? Jag är övertygad om att människorna i detta land är intresserade av att vara med i denna framtidsdiskussion.
Herr talman! Låt mig reda ut detta med framtidsvisioner och framtidsperspektiv visavi det korta perspektivet, det näraliggande, som måste utredas med sikte på omedelbara åtgärder. Vi har nyligen i stor parlamentarisk enighet gått över från ett sektorstänkande till en helhetssyn i miljöpolitiken, äntligen. Det gäller då att använda det systemet och inte ändra inriktningen. Jag har redogjort för i mitt svar tidigare att det är viktigt att ansvaret nu läggs på sektorsmyndigheterna i samråd med miljömyndigheten, naturvårdsverket, för att man den vägen skall få en helhet. De årliga rapporterna på detta område är en viktig del av underlaget för det kommande handlandet. Det kan mycket väl följas upp av mera långsiktiga utredningar. Men det som har varit den överväldigande arbetsuppgiften här och nu är att i det internationella sammanhanget försöka få till stånd någonting gemensamt, t.ex. i samband med FN:s konferens i Rio, och se hur långt vi kan komma. Även den tidigare regeringen har, antar jag, haft ambitionen att försöka ta fram så mycket som möjligt som vi kan använda som underlag för mera resultatinriktad verksamhet. Riokonferensen kommer nu inte att vara så särskilt konkret. Det är ju tyvärr så med internationella konferenser. Men det är viktigt att få i gång en förhandlingsprocess, där de stora globala miljöproblemen tacklas. Till dem hör klimatfrågorna. Klimatfrågorna är direkt kopplade till bl.a. trafiken. Det är kanske det område där vi allra tydligast ser ojämlikheten i världen. Det är viktigt att vi försöker göra det bästa möjliga av detta. Jag ser alltså inte i det nära perspektivet någon motsättning mellan de korttidsutredningar som vi tillsätter på en rad olika områden och det långa perspektivet. Låt oss se vad dessa rapporter står för och hur vi kan använda dem. Sedan kan vi gå vidare. När det gäller blyad bensin vill jag bekräfta att jag under framtagandet av kompletteringspropositionen har haft den optionen med. Den har diskuterats i regeringskretsen som en möjlig. Det är en av anledningarna till att vi valde att i samband med skatteomläggningen lägga detta åt sidan, eftersom det innehåller tekniska problem som inte hade sitt omedelbara svar. Inne i storstäderna kanske det inte har hänt så mycket. Jag redovisar i svaret det besked jag har fått från kommunikationsdepartementet, nämligen att en översyn skall ske av reglerna för kommunernas möjligheter att själva bestämma på detta område när det gäller ekonomiska styrmedel. I övrigt har ett konkret beslut fattats om Mälarbanan, och arbetet med Arlandabanan har satts i gång och finansieringen ordnats. När det gäller diskussionerna med bilindustrin och petroindustrin är det självklart att det efter ett antal samtal finns anledning att redovisa innehållet för att därefter föra en offentlig debatt.
Herr talman! Jag tackar också för detta svar. Jag håller med om att det är viktigt att man i samband med FN-konferensen i Rio om miljö och utveckling tar upp dessa diskussioner. Jag delar också uppfattningen att den är ett forum där det mera handlar om att få i gång en förhandlingsprocess, som kanske ger utslag på lång sikt, än att komma med konkreta lösningar. När det gäller det internationella perspektivet i övrigt undrar jag om det inte finns någonting utöver det som redovisas i interpellationssvaret som Sverige kan göra. Jag tänker på att industrins företrädare har haft sina rundabordssamtal och som resultat av det presenterat sina krav för politikerna om hur man tycker att transportfrågorna skall lösas och vilka vägar som behöver byggas. Man skulle kunna tänka sig det omvända, att man på den politiska nivån hade rundabordssamtal som resulterade i att man ställde krav på industriföreträdarna, krav på hur stor del av fordonsparken som skulle drivas med andra typer av bränsle, krav på energisnålhet, effektivare transportsystem osv. Finns det ingenting som Sverige kan göra utöver det som redovisas i svaret? Jag tänker också på en diskussion som förhoppningsvis skulle föras mera i det öppna. Skulle man inte kunna tänka sig att Sverige tog sådana initiativ? Det är naturligtvis positivt med rapporterna från sektorsmyndigheterna. Men jag blir litet konfunderad när jag ser t.ex. de vägsträckningar som ingår i vägverkets planer för de närmaste åren. Det är uppenbart att man har tänkt sig att dra motorvägar just i viktiga områden med höga naturvärden. Det handlar både om öst och västkusten. Detta finns redovisat t.ex. i en rapport från Naturskyddsföreningen, som jag tyvärr inte har här nu. Det känns som att de årliga miljörapporterna inte står i proportion till de problem man åstadkommer med sin ordinarie verksamhet och som man inte löser genom att i efterhand redovisa i en rapport. Det verkar inte som om man vid planeringsarbetet har tillräcklig insikt i hur man skall undvika dessa svåra miljöproblem. Miljöministern redovisar också kommunernas möjligheter i enlighet med substitutionsprincipen. Det är naturligtvis så att de lokala tillsynsmyndigheterna -- det torde vara miljö och hälsoskyddsförvaltningarna som avses -- har möjlighet att gå in med förbud eller föreskrifter. Samtidigt skall man ha klart för sig att det är litet fräckt att lägga över ansvaret på den nivån. Det är svårt för en liten kommun att genomföra förbud som får någon verkningskraft. Det är knappast ens möjligt för de stora kommunerna Stockholm, Göteborg och Malmö. Än svårare är det för de små. Det behövs stöd nationellt.
Herr talman! Substitutionsprincipen är tillämpbar på olika områden. Principen i sig är ett stöd. Det man naturligtvis kan diskutera är om staten skall lägga sig i vad kommunerna gör inom sitt område. Det är ändå kommunen som har ett ansvar för stadsplanering och trafikplanering. Kommunerna känner bäst de lokala förhållandena. Syftet med översynen är att vi skall se om vi har anledning att hjälpa till med ekonomiska styrmedel utöver den mera lokala planeringsprocessen och de möjligheter kommunerna har att tillämpa substitutionsprincipen på hemmaplan. När det gäller vägsträckningar vill jag nämna en sak som jag har debatterat tidigare vid en frågestund. Nu finns kravet på miljökonsekvensbeskrivning inskrivet i lag. Det kommer att innebära hårdare krav än tidigare på dem som anlägger och planerar. Jag hoppas att vi skall kunna klara den utmaningen. Det är viktigt att man klarar ut problemen innan, så att man inte står med nya fall liknande det bohuslänska. När det gäller krav på industriföreträdare vill jag säga att syftet med våra samtal är att vi skall kunna ange vad samhället önskar. Om industrin ställer upp på det vill dess företrädare naturligtvis veta på vilket sätt staten kan underlätta uppfyllandet av kraven. Det finns möjligheter både till morot och piska i sammanhanget. Så tycker jag att man skall föra dessa samtal. Vi har behov av att få veta var fronten ligger tekniskt sett. Vi politiker är inte i första hand experter på det. Till sist vill jag säga att det är viktigt att man ställer krav på oss som konsumenter. Om inte vi är med och styr i vår egenskap av konsumenter, utöver det att vi är medborgare och uttalar vår mening i politiska val, händer inte så mycket. Konsumenterna är en underutnyttjad resurs. För att konsumenterna skall kunna fungera på ett bra sätt krävs ekonomiska styrmedel, dvs. att man sätter rätt pris på miljön. Det är precis vad vi eftersträvar.

Fru talman! Jag ber att få tacka för detta svar. Jag utläser av vad statsrådet sade att regeringen har en mycket bestämd vilja och önskar skicka ut en klar signal om att man är beredd att rätta till dessa missförhållanden. Jag tror att det är viktigt för många småföretagare att notera vad arbetsmarknadsministern här har sagt.

Fru talman! Karin Pilsäter har frågat mig om jag avser att göra några förändringar av de räntefria lån som deltagare i arbetsmarknadsutbildning får beviljas efter genomgången kurs. Karin Pilsäter ifrågasätter det lämpliga i att lån kan beviljas även när den berörde har sin försörjning ordnad, t.ex. genom arbetslöshetsersättning eller andra arbetsmarknadspolitiska medel. Enligt gällande regler får kursdeltagare när arbetsmarknadsutbildningen har genomförts beviljas lån med ett belopp som svarar mot högst 70 % av dagpenningen under en månad, för närvarande högst ca 8 700 kr. Lån kan även beviljas den som genomgått utredning vid arbetsmarknadsinstitut eller vidgad arbetsprövning. Lånet skall betalas tillbaka senast ett år efter utbetalningen. Om det finns särskilda skäl får lånets löptid förlängas eller lånet helt eller delvis efterges. Möjligheten till lån efter avslutad arbetsmarknadsutbildning har funnits sedan 1960 talet. Det finns nu anledning att se över denna lånemöjlighet. Jag har tidigare i år tillkallat en arbetsgrupp med uppgift att föreslå förenklingar och förbättringar av det nuvarande systemet för utbildningsbidrag och den samordning som sker med andra förmåner. Arbetsgruppen kommer att behandla den berörda frågan om lån. Gruppens arbete skall vara slutfört den 15 juni i år. Jag kommer därefter att ta ställning till gruppens olika förslag.

Fru talman! Bo Arvidsson har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att det samlade programmet för frågor rörande hästavel m.m. skall förverkligas. Bo Arvidsson avser med frågan det förslag till ett sammanhållet program för hästavel, hästuppfödning och hästsport samt utbildning och forskning på området som lantbruksstyrelsen i april Den socialdemokratiska regeringen behandlade lantbruksstyrelsens rapport i ett beslut den 12 september 1991. De flesta av lantbruksstyrelsens förslag i rapporten var av sådan karaktär som det inte ankommer på regeringen att ta ställning till. I beslutet konstaterade regeringen att bl.a. viss yrkesutbildning på hästområdet bör kunna utformas inom ramen för centralt och lokalt kursplanearbete. Vidare redovisades vad som gäller vid fördelningen av statsbidrag till folkhögskolor m.m. Regeringen anförde därför avslutningsvis att det i övrigt är en fråga för näringsföreträdarna själva att ta ställning till de förslag som redovisats i rapporten och ta upp överläggningar med berörda parter i fråga om de föreslagna åtgärderna. Jag är givetvis medveten om att hästhållningen i Sverige är betydelsefull från både social och ekonomisk synpunkt. För människan fyller hästen i dag en viktig social funktion, kanske främst genom det stora ungdomsintresset för ridning som fritidsverksamhet. Det finns också ett stort intresse för trav och galoppsport. Produktion av grovfoder och bete till hästar är ett alternativ till spannmålsproduktion på åkermark, och hästhållning är ett positivt inslag från landskapsvårdssynpunkt. Den förra regeringen har visserligen redan fattat beslut med anledning av lantbruksstyrelsens rapport. Berörda organisationer diskuterar nu och planerar att genomföra vissa av lantbruksstyrelsens förslag. Jag vill i det sammanhanget betona det ansvar som här vilar på organisationerna. Samtidigt delar jag Bo Arvidssons uppfattning att det är viktigt att se över och analysera de konsekvenser och de möjligheter EES-avtalet och en EG-anslutning innebär för svensk hästavel och hästuppfödning. Jag kan försäkra Bo Arvidsson att vi inom jordbruksdepartementet fortlöpande följer alla de frågor som berörs.

Fru talman! När det gäller utbildningen lade utredningen fram ganska långtgående förslag, bl.a. ett nationellt hippologiskt yrkesutbildningsprogram, som också skulle innebära vissa omfördelningar av resurser mellan de platser där det finns utbildning i dag. Det är en ganska komplicerad materia att ta tag i. I huvudsak är det i och för sig som den tidigare regeringen hävdade, nämligen att mycket av detta kan hanteras på lägre nivå. Jag är emellertid positiv till den synpunkt som Bo Arvidson framför, nämligen att vi bör diskutera frågan vidare mellan jordbruks och utbildningsdepartementen. Det är möjligt att vissa signaler behöver gå fram från central nivå. Det är viktigt att peka på att Hästhållningens yrkesnämnd håller på att utarbeta en hästskötaroch ridlärarexamen. Ridfrämjandet har, enligt egen uppgift, omarbetat ridlärar och hästskötarutbildningen på Strömsholm i syfte att bl.a. skapa attraktiva, längre och mer sammanhållna utbildningar och inrikta dem mot de examina som håller på att utarbetas. Jag hoppas att det skall bli möjligt att bygga vidare på det som redan är gjort och att vi kan stimulera detta ytterligare.
Fru talman! Jag tackar för det svar som jordbruksministern här lämnat. Det är mycket positivt. Jag vill ta upp en annan sak. Det gäller uppfödning. Det är viktigt att de som föder upp djur också har kunskaper -- vi har talat om utbildningen tidigare. Men det är inte alltid som det fungerar. Det är också viktigt att det finns ett ordentligt djurskydd med tillsyn och att djuren sköts på rätt sätt. Det är viktigt att det finns veterinärresurser och att olika delar av landet behandlas på samma sätt när det gäller t.ex. tillgång till jour dygnet runt på djursjukhus. Sydsverige är illa behandlat i det sammanhanget. Hästsporten och uppfödarna måste få möjlighet att anpassa sig till de regler som skall gälla i EG. De uppgifter som jag har fått från en hästavelsorganisation är att man är osäker på vad anpassningen till EG kommer att innebära. Det kan då bli svårigheter att åstadkomma en snabb anpassning. Är jordbruksministern beredd att göra något på det området?

Fru talman! Jag tackar än en gång för det som jordbruksministern här har utlovat. Det är viktigt att vi tillsammans kan arbeta för att hästsport och hästavel även i fortsättningen kan få ha en framtid i Sverige. Det är också viktigt att man inom hästavelsområdet så snabbt som möjligt kan få klara uppgifter.

Fru talman! Eva Johansson har frågat mig om vilka åtgärder jag avser att vidta för att motverka allt större klasser i grundskolan. Kommunerna har, till följd av beslut fattade av riksdagen, getts ansvaret för att organisera skolverksamheten så att de, av riksdag och regering fastställda, nationella målen uppnås. Staten har genom skolverket en organisation för att följa upp och utvärdera detta. Regering och riksdag kommer att få regelbundet återkommande rapporter om i vilken utsträckning kommunerna fullgör sitt uppdrag. Det kommunala ansvaret för skolverksamheten innebär att vi kommer att få se en lång rad olika organisatoriska lösningar. Regeringens förslag beträffande bidrag till fristående skolor innebär att ytterligare alternativ stimuleras. Jag tycker att det är positivt att olika lösningar prövas. Genom den ökade valfrihet som blir följden av regeringens politik ges elever och föräldrar också möjlighet att påverka utvecklingen genom sina val. Självfallet är det nödvändigt att noga följa utvecklingen för att försäkra sig om att målen för verksamheten uppnås. Jag ser dock inte nu någon anledning att föreslå några särskilda åtgärder.
Fru talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Sigtuna och Stockholm är kommuner från vilka jag under de allra senaste dagarna har fått signaler om hot om besparingar som innebär att elevmedeltalet i grundskolan väsentligt måste ökas. Siffran 35 elever per klass, och t.o.m. högre siffror, har nämnts. Självfallet protesterar såväl föräldrar och personal som elever mot dylika besparingar. Ibland har det t.o.m. förekommit hot mot arbetsgivaren, kommunen, om att vidta. Kombinationen av dessa besparingsåtgärder med besparingar av extra resurser för specialundervisning och annat stöd till elever som har litet större behov av sådant stöd -- handikappade eller med inlärningssvårigheter -- gör att många har skäl att oroa sig mycket. Det innebär att svaga elever får ännu svårare att hänga med i skolarbetet och att alla andra elever får mindre av lärarnas tid. Risken är också att det blir stökigare i skolan på grund av färre vuxna är där. Nu några månder efter valet ställer man sig onekligen frågan om det var detta som menades med ''Färre elever i klasserna'', ett ett slagord som jag såg i många moderata valbroschyrer. Man ställer sig också onekligen frågan om det här är vad regeringen menar med uttrycket: att skapa Europas bästa skola.

Fru talman! Jag skall inte beskylla en riksdagsledamot för att komma med lögner, men det är viktigt att göra klart för sig att den här regeringen inte lägger fram några förslag till neddragningar när det gäller stödet till grundskolan. Det har vi inte gjort, och det kommer vi inte att göra. Likväl erkänner jag att det görs besparingar ute i kommunerna, därför att det sammantaget är ont om resurser. Men när det gäller intresset för undervisning och utbildning får man icke stirra sig blind på enbart kronor och ören, även om det är centralt. En rad av de förslag som regeringen har lagt fram syftar till att höja kvaliteten, till att stimulera skolan, lärare och föräldrar att söka olika alternativ och modeller för undervisningen. Jag är övertygad om att det är minst lika viktigt som att kräva mer pengar i en situation då det inte finns pengar. Vi måste försöka hushålla bättre, även om det är besvärligt. Vi skall inte blunda för de akuta lokala bekymmer som tas upp i denna fråga. Det finns skolor som får så stora klasser att det inte går. Det går i allmänhet inte av fysiska skäl, därför att eleverna inte ryms i klassrummen. Men här gäller det att hitta bra fördelningsmodeller lokalt för de resurser som skolorna förfogar över.
Fru talman! Jag vill påminna statsrådet om ett förslag som hon själv var med om att lägga fram för några månader sedan om att dra ned stödet till skolornas miljöupprustning för 300 miljoner. Det är bara ett exempel. Det är inget tvivel om att den indragning som föreslås i kompletteringspropositionen också kommer att drabba skolan, vars verksamhet utgör en stor del av den kommunala ekonomin. Förslaget innebär en ganska rejäl neddragning. Vi kan inte använda pengar som inte finns, säger statsrådet. Nej, det kan vi inte, men det finns pengar. Ni har faktiskt redan använt en del av dem, men de gick till skattesänkningar för höginkomsttagare och kapitalägare. Det är också ett sätt att göra priorieringar, det är också ett sätt att använda pengarna. Men det går inte att använda dem två gånger, så man skall vara väldigt försiktig innan man sätter pennan på papperet första gången.

Fru talman! I så fall trivs jag ganska bra på den hala isen. Jag är inte så spiksäker på att det är jag som kommer att dras omkull så småningom, utan det är kanske andra som kommer att ha det svårt att hålla sig på benen. Visst skall vi ha en tillväxt i ekonomin, men den får man inte genom att skapa arbetslöshet. Det är inget tvivel om att det är en helt och hållet galen väg. Kommunerna hotas av sådana besparingar inom skolan att elevmedeltalet kommer att öka till över 30 elever i varje klass, oberoende av de siffror som lästes upp här förut. Det här är en allvarlig situation, som kommer att försvåra för många i skolan, både personal och elever. Men allra svårast kommer de elever att få som behöver extra stöd. Jag tycker att det här är ett rejält kliv tillbaka från det som nog är Europas bästa skola och som skulle kunna utecklas ännu mer, om vi hade en regering som ville mer än så här.
Fru talman! Om man skall diskutera en så seriös fråga som skolpolitiken och framför allt diskutera klasstorlekar och elevmedeltal, skall man ändå inte tala om klassmedeltal på över 30 eller 35 elever. Som jag påpekade tidigare har vi i dag ungefär 10,6 elever per lärare generellt sett. Vi har klasstorlekar på mellan 19 och 25 elever. Det är en del kommuner och kommundelar som får stora klasser, och det är nog så besvärligt. Men det är viktigt att ändå hålla en viss saklig nivå i en diskussion som är så central. Jag påpekade också i mitt svar att det är viktigt att via bl.a. skolverket följa upp hur den decentralisering, som även Socialdemokraterna har medverkat till, slår ute i kommunerna och hur kommunerna klarar av att leva upp till de ambitioner som gäller för svensk utbildningspolitik.

Fru talman! Tänk, jag har inte fått ett enda svar i denna kammare av skolministern där hon inte skyller allting som det är något dumt och snett med på den förra socialdemokratiska regeringen. Jag tycker att det är ett fattigdomsbevis. Nog om detta. Det finns både elever och föräldrar som vill ha betyg. Det vet också jag, för jag har träffat sådana. Och det finns många som inte vill ha betyg. Det finns även många andra som har kunskaper och erfarenheter som det är viktigt att ta till vara. Är statsrådet beredd att lyssna också på dem som säger ett varningens ord? Självfallet är det bra med viktig information till hemmen. Men jag har aldrig någonsin fått någon ny information med betygslappen. Den informationen har jag tack och lov fått långt tidigare vid de formella föräldrasamtalen, men också vid många andra kontakter med skolan. Det är denna information som har varit nyanserad och viktig, inte det som står på betygslappen.

Fru talman! Om det som statsrådet avslutade med kan vi säkert vara eniga. Jag har precis samma uppfattning.

Det är inte så lätt att nå fram med sina synpunkter till en minister som redan vet allting. Det är bra att de här synpunkterna nu har kommit fram, och det vore intressant att få reda på hur detta skall manifesteras i utredningsarbetet och därefter.
Fru talman! De synpunkter som kommer till departementet eller till mig i form av brev och telefonsamtal vidarförmedlas till betygsberedningen. Jag läser allting och försöker också i mån av tid -- ibland dröjer det för länge -- svara på breven och ta till mig de synpunkter som kommer fram. Hur dessa synpunkter tas till vara och vilka argument som väger tyngst får vi se i september när betygsberedningens förslag läggs fram. När det gäller det här med tvärsäkerhet har jag i likhet med Eva Johansson ställt upp i val på ett partiprogram. Det hade jag inte gjort, om jag inte hade varit övertygad om att det var ett bra partiprogram. Det är klart att man med stor glädje då konstaterar att det i en fråga som just den om betygen över patigränserna finns likartade uppfattningar. De direktiv som Göran Persson lämnade till betygsberedningen om en förändring av betygssystemet överensstämmer i mångt och mycket med de uppfattningar som vi moderater mycket länge har drivit. Det är alldeles riktigt att det finns punkter där vi skiljer oss åt. Jag vet inte om jag är så tvärsäker, men jag är övertygad om att vi är på rätt väg. Jag hoppas att vi kan utgå ifrån att betygsberedningen, som innehåller parlamentariker från alla partier, kommer att lägga fram ett bra förslag, som vi kan ha som underlag för ett beslut någon gång i höst.

Fru talman! Till min glädje är det inte Eva Johansson som skall göra betygssättningen på hur jag fullgör mitt uppdrag som statsråd, utan det är väljarna. Så får vi väl se hur det går vid nästa val.

Fru talman! Jag kommer att beröra två frågor som tas upp i lagutskottets betänkande 30. Jag vill börja med en övergripande fråga, nämligen förslaget om införandet av en barnabalk. Fru talman! Trots goda intentioner från föräldrar, skola och samhället i stort är barn ofta utelämnade åt godtycke. De kommer inte sällan i kläm i föräldrarnas eller andra vuxnas konflikter. Många barn far illa även om deras materiella behov är tillgodosedda. I rättssammanhang har barn svårt att komma till tals. Deras legitima behov av att man lyssnar på dem åsidosätts alltför ofta. På senare tid har flera rättsfall gjort det uppenbart att lagen sätter barns behov i andra hand, och att föräldrars eller andra vuxnas intresse och krav är överordnade barnens. Som exempel kan man nämna en rad vårdnads och umgängestvister, faställande av faderskap efter insemination samt flykting och asylärenden. I Danmark är lagar som berör barn samlade i en b rnelov. I den svenska lagstiftningen finns ingen sådan motsvarighet. De lagar som gäller barn återfinns företrädesvis i föräldrabalken. Vad man kallar de lagar som berör barn säger naturligtvis i och för sig ingenting om lagarnas innebörd eller om samhällets syn på barn och barns rättigheter. Det allvarliga med föräldrabalken är emellertid att den i allt väsentligt har ett vuxenperspektiv som utgångspunkt. Barnens rätt och behov kommer i andra hand. Lagstiftningen släpar efter. Det blir till att lappa och laga när man skall ge utrymme för den allt större kunskap om barnaåren och insikt i barns behov som har vuxit fram under de senaste decennierna. Det finns otaliga exempel på det, även i betänkandet. Det finns brister, och varje år kommer förslag på ändringar till riksdagen. Jag tror att man skulle kunna lösa en stor del av dessa problem genom att omarbeta den svenska lagstiftningen, framför allt de delar av lagar, bl.a. i föräldrabalken, som har med barns situation att göra. I samband med införandet av en barnlag, eller en barnabalk, skall naturligvis utgångspunkten vara ett barnperspektiv. Syftet skulle självfallet vara att bättre tillgodose barns behov. Om vi inte gör det riskerar vi att föräldra eller vuxenperspektivet bidrar till att konservera barns utsatthet. Med detta vill jag yrka bifall till Vänsterpartiets meningsyttring i betänkandet. Sedan några ord om en fråga som närmast gått som en följetong här i riksdagen, nämligen frågan om kostnader för umgängesresor. Trots signaler från riksdagen, uttalanden och uppdrag till utredningar har denna fråga ännu inte fått sin lösning. Det återkommer ständigt motioner med krav och förslag på hur problem i samband med kostnader för umgängesresor skall lösas. Från Vänsterpartiet tror jag att det dessvärre är fjärde året vi nödgas upprepa det här kravet. Frågan har inte fått sin lösning. En tidigare utredning klarade helt enkelt inte av detta inom den stipulerade tiden. Trots påstötningar vilar det här ärendet. Regeringarna -- både den föregående och den sittande -- har väl uppfattat signalerna från lagutskottet om att det nu är hög tid att lösa dessa problem. Dessvärre har vi inte sett något resultat av detta. Jag skulle vilja passa på att fråga Holger Gustafsson om det finns någon utsikt att den sittande regeringen kommer att ta sig an det här ärendet. Det vore bra att få höra hur långt man har kommit, om inte annat just för att lösa problemet för de föräldrar som kanske bor långt ifrån varandra. I slutändan gäller det naturligtvis de barn som kanske på grund av att den här frågan inte är löst förhindras ett regelbundet umgänge med båda sina föräldrar.

Fru talman! Holger Gustafsson påpekade mycket riktigt att Sverige har undertecknat FN:s barnkonvention, som i sin övergripande sats säger att barns behov skall sättas i främsta rummet. Det är naturligtvis bra. När det gäller det finns det självfallet inga som helst meningsskiljaktigheter oss emellan. Men den svenska lagstiftningen är ju så att säga inte i takt med exempelvis FN:s barnkonvention. Det finns dessvärre en lång rad exempel som visar att den svenska lagstiftningen med det vuxenperspektiv som den har är överordnad barnkonventionens krav på att barns bästa skall sättas i främsta rummet. Jag tror egentligen inte att det finns någon här som tycker att detta är bra. Jag tror att det kan vara så att man drar sig för att erkänna att det kanske vore bäst att se över hela lagstiftningen. Jag tror också att nya omständigheter gör att man efter hand när en fråga blir aktuell upptäcker just att den svenska lagstiftningen har ett vuxenperspektiv. Den vuxne är rättssubjektet, och barns behov tillgodoses inte. Det kan ju faktiskt vara så -- det är i och för sig en trolig förklaring -- att man anser att vi nu när vi håller på och EG-anpassar vår lagstiftning i så många andra avseenden inte orkar med en sådan ganska stor och genomgripande uppgift som det skulle vara att se över lagstiftningen också i det här avseendet. Men jag tror att det är nödvändigt, Holger Gustafsson. När det gäller sakfrågorna hoppas jag att vi inte har några delade meningar utan att vi på sikt kommer att kunna enas om att anpassa den svenska lagstiftningen på ett sådant sätt att barnens rätt och barnens behov kommer i första hand.

Fru talman! Den svenska barnlagstiftningen är gott och väl i takt med FN:s barnkonventioner. Det har gjorts en uppföljning också av riksdagen där man har konstaterat att så är fallet. Att skapa en speciell barnbalk är, som jag och utskottet uppfattar det, mer en teknik, en metod att samla barnlagstiftningen på ett ställe. Det är en metod som kanske kan övervägas i framtiden -- vad vet jag om det? Det viktiga är väl emellertid innehållet i barnlagstiftningen; det är det som utskottet nu har koncentrerat sig på, och det är de frågorna vi har behandlat i betänkandet.

Fru talman! Jag är inte beredd att ta upp en debatt om någonting annat än vad motionerna omfattar. När det gäller olovligt bortförande av barn kan jag erinra om utskottets ambitioner. Vi hade i går en heldag när vi behandlade de här frågorna i en offentlig hearing, just därför att vi ser det som ett stort problemområde. De frågorna kommer dessutom upp till debatt igen senare under maj månad. Jag ber att få återkomma då.

Fru talman!

Jag vill inleda med att yrka bifall till lagutskottets hemställan i betänkande nr 32. Utskottet vill erinra om att efter en rad delreformer under de två senaste årtiondena, beslutade riksdagen i april 1987 att giftermålsbalken skulle ersättas med en ny balk, äktenskapsbalken. I samband därmed beslöt riksdagen också om genomförande av lagen om sambors gemensamma hem, den s.k. sambolagen, och om viktiga ändringar i ärvdabalken. Syftet med ändringarna i ärvdabalken var att skapa möjligheter för den efterlevande maken att få ärva den avlidne makens kvarlåtenskap och därmed kunna sitta kvar i orubbat bo. Vad beträffar medling mellan makar anser utskottet dock inte att behovet av stödåtgärder bör tillgodoses genom ett återinförande av den obligatoriska medlingen. Enligt utskottets mening erbjuder den frivilliga familjerådgivningen väsentliga fördelar för människor som vill lösa konflikter. Utskottet vill också peka på värdet av de stöd och hjälpinsatser som ideella organisationer kan erbjuda som komplement till familjerådgivningen. Beträffande lagfart på fast egendom mellan makar anser utskottet att ett tillgodoseende av motionärens önskemål skulle kräva så genomgripande förändringar av det nuvarande regelsystemet att utskottet inte är berett att förorda dessa. Utskottet vill påpeka att makarna också har möjlighet att genom dom få fastslaget att den ena maken har samäganderätt till en fastighet som lagfarits i den andre makens namn. Beträffande pensionsrättigheter vid bodelning anser utskottet att det beredningsarbete som pågår inom regeringskansliet rörande den allmänna pensionen bör avvaktas. Med hänsyn till vad som anförts i pensionsberedningens betänkande utgår utskottet från att behovet av eventuella förändringar i äktenskapsbalken kommer att övervägas under detta arbete. Någon riksdagens vidare åtgärd med anledning av motionen anser utskottet inte vara påkallad. Beträffande utvärdering av lagen om sambors gemensamma hem anser utskottet att det är angeläget att effekterna av lagstiftningen systematiskt utvärderas och följs upp från statsmakternas sida. Det som anförs i motionen har tillgodosetts såvitt avser lagen om homosexuella sambor. Enligt utskottets mening är det angeläget att en utvärdering nu också kommer till stånd beträffande sambolagen för heterosexuella. Utskottet anser att det bör ankomma på regeringen att bestämma i vilket sammanhang och under vilka former en sådan utvärdering skall ske. Vad utskottet anfört bör riksdagen med anledning av motion L408 ge regeringen till känna som sin mening. Beträffande registrerat partnerskap anser utskottet, helt i linje med sin inställning till frågan våren 1990, att resultatet av det arbete som bedrivs inom kommittén om registrerat partnerskap bör avvaktas. Några tungt vägande skäl att avvika från den angelägna principen att den sittande kommittén får arbeta färdigt, har inte framförts i utskottsarbetet och, enligt min mening, inte heller i Socialdemokraternas reservation. Riksdagen bör således inte genom några uttalanden i saken föregripa kommitténs överväganden. Beträffande namnlagen anser utskottet att reglerna i 1982 års namnlag bygger på en omsorgsfull avvägning mellan å ena sidan intresset av namnstabilitet och å andra sidan den enskildes önskemål om att själv få bestämma vilket namn han eller hon skall bära. Utskottet kan därför inte finna någon ändring av namnlagen i detta hänseende vara påkallad. Fru talman! Med dessa motiveringar vill jag yrka bifall till utskottets hemställan beträffande lagutskottets betänkande nr 32, vilket innebär ett tillkännagivande för motion L408 och avslag på övriga motioner.